Herr talman! Vi från vpk brukar sällan gå upp i de näringspolitiska debatterna bl.a. därför att vi tycker att näringspolitik i de här debatterna uppfattas synnerligen ”trångt” — debatterna handlar nästan bara om att samhället och skattebetalarna skall stödja olika typer av företag, och det tycker vi är en något snäv uppfattning av begreppet näringspolitik. Vi tycker också att det många gånger utvecklas en väldig dubbelmoral i sådana diskussioner. Samtidigt som de brukar vara platsen för käcka principiella deklarationer om vikten av att ha ett s. k fritt näringsliv är det knappast någon gång som man i riksdagen hör så många vädjanden om ytterligare samhälleligt skattestöd åt företag av olika typer som just i de här debatterna. — Det där hänger inte ihop!

Inte heller den motsättningen kommer ju fram i de här diskussionerna. Det hade varit bra om de verkliga missförhållandena i det samhälle som vi lever i hade blivit föremål för ett lika flitigt motionerande som förekommer när det gäller att bereda olika företag och branscher stöd med skattebetalarnas pengar. I det här betänkandet behandlas emellertid också två motioner från enskilda socialdemokrater, motionerna 843 och 859. Från vpk-håll har vi utifrån våra uppfattningar inte skäligen kunnat annat än reservera oss till förmån för båda motionerna, så mycket mer som de inte har tagits upp av någon annan i utskottet utan blivit rätt snävt behandlade. Den ena motionen är av fru Lundblad m.fl. och kräver utredning om etableringskontroll. Från vårt partis sida har vi ofta haft anledning att hävda den principen att någon form av verklig samhällelig planering vare sig det gäller regionpolitik, miljöpolitik eller industripolitik över huvud inte är möjlig med mindre än att åtminstone alla tyngre etableringar kan bli föremål för något slag av offentlig styrning. Problemet är naturligtvis inte löst bara med det — frågan blir givetvis sedan vem som styr och efter vilka principer det styrs. Men om man ser det rent tekniskt är grundförutsättningen för en effektiv planering att det finns legala och administrativa metoder att styra och kontrollera etableringar. Utskottet hänvisar i sin skrivning rörande den Lundbladska motionen till den sittande utredning som har att komma med förslag till vad som officiellt kallas starka regionalpolitiska styrmedel. Men det finns ändå skäl, anser jag, att stödja den Lundbladska motionen. Utskottet och fru Lundblad menar tydligen två olika saker. Utskottet skriver nämligen, sedan man hänvisat till utredningen, om ”de svårigheter som är förknippade med en etableringskontroll av den allomfattande karaktär som motionärerna tänker sig”. Det yttrandet bevisar enligt min mening att den omtalade utredningen sysslar med en annan och anspråkslösare typ av styrning än vad fru Lundblad har tänkt sig. Därför är det egentligen felaktigt att hänvisa till utredningen, men det är samtidigt ett tecken på att utskottet inte vill gå den väg som fru Lundblad har föreslagit. Som f. d. länsplanerare känner jag dessutom väl till den officiella politiska jargongen när det gäller dessa frågor. Begreppet styrning är ju i regeringskretsar ett positivt laddat ord, och man använder det därför ibland även i sammanhang där det inte betyder styrning i egentlig mening utan mera stimulans och samråd. Den verkliga innebörden av ordet styrning är sådana medvetna politiska beslut som utgår från offentliga organ. Det är den innebörden som motionärerna lägger i ordet och det är den innebörden som utskottet inte är överens med dem om. Från vpk:s sida delar vi fru Lundblads tankegångar, och jag yrkar bifall till reservationen 7 som i praktiken innebär ett bifall till den Lundbladska motionen. Den andra motionen har Jan Bergqvist som första namn. Av talarlistan framgår att han utförligare kommer att tala för sin sak, och jag skall inskränka mig till en kort kommentar. Motionen går ut på att ett centralt sekretariat inrättas för att bistå offentliga styrelseledamöter i företagens styrelser med information av olika slag. Från vårt partis sida har vi hela tiden varit skeptiska mot systemet med offentliga styrelseledamöter och representanter för de anställda i företagsstyrelserna i detta systems nuvarande form. Med sin svaga ställning blir dessa representanter lätt uppbundna, och det finns naturligtvis en strävan från kapitalintressena att göra dem till samarbetsmän eller gisslan. Vi är motståndare till alla former av klassamarbete och skeninflytande. Men skepsisen på det generella planet får å andra sidan inte hindra, att en offentlig representant eller den som har valts på grund av arbetskamraters förtroende så långt det är möjligt inom givna ramar ändå försöker skapa sig en självständig plattform för sitt arbete. En av förutsättningarna för det är otvivelaktigt tillgång till information som inte är styrd av företagsledningarna. En annan förutsättning är en benägenhet från dessa styrelserepresentanters sida att agera självständigt och efter en samordnad linje. Ett bland flera tänkbara medel för att bistå dem häri kan vara just det särskilda sekretariat som motionärerna föreslår. Helt utan sådana medel kommer dessa styrelserepresentanter att vara utlämnade åt storfinansen, och det totala klassammarbetet kommer att vara ett faktum. Även utifrån vår skeptiska allmäninställning anser vi oss därför böra stödja tanken bakom den Bergqvistska motionen, och jag yrkar bifall till reservationen 8 som också innebär bifall till motionen.

Herr talman! Det föreliggande utskottsbetänkandet behandlar inte mindre än 23 motioner, som väckts inom ramen näringspolitik. Samtliga dessa motioner är säkerligen inspirerade av en vilja att skapa sysselsättning, att utveckla näringslivet osv., framför allt mot bakgrunden av den arbetslöshet vi hade för bara ett år sedan eller något sådant. Måhga av dessa motioner kan ju sägas vara överspelade. De stimulansåtgärder som riksdagen vidtagit, tillsättandet av sysselsättningsutredningen, konjunkturuppgången och mycket annat sådant har så att säga gett svar på en del av dessa motioner. Många av motionerna har utskottet enhälligt avstyrkt med hänvisning till att det pågår arbete för att lösa de problem som tas upp i motionerna — jag skall senare återkomma något till detta. Men några av motionerna har föranlett reservationer, och jag tror att kammaren håller mig räkning för att jag inte ägnar så lång tid åt de motioner som vi är ense om att avvisa med hänvisning till pågående utredningar utan i stället uppehåller mig vid de reservationer som har fogats till utskottets betänkande. Jag vill då börja med reservationen 1, som bygger på motionen 1489. Det är centern som i denna motion tar upp en gammal bekant — ett förslag som vi alla känner igen från i fjol och även från tidigare diskussioner. Det gäller talet om de 100 000 nya sysselsättningstillfällena. Denna fråga är väl så pass genomdiskuterad efter fjolårets debatter att jag inte anser att så mycken tid bör ägnas åt den. Men jag vill ändå säga några ord i sammanhanget. Centern säger sig vara förvånad över att inte alla vill instämma i att det behövs 100 000 nya jobb. Självfallet behövs det mer än 100 000 nya jobb — vi behöver detta antal många gånger om. I valrörelsen gjorde företrädare för centern gällande att socialdemokraterna sagt att vi inte har råd att skaffa 100 000 nya jobb. Vi sade aldrig så, utan vi sade bara att på den väg centern vill gå kommer det inte fram ett enda nytt jobb; det är vägen som är tokig — behovet har det aldrig varit fråga om. Centern har rätt så långt att den nuvarande högkonjunkturuppgången inte får förleda oss att tro att allt är väl ställt. Det lever kvar en strukturarbetslöshet, och därför måste vi aktivt planera för nya jobb. Men frågan är hur det skall ske. Jag vill gärna peka på några vägar som vi på vårt håll anser att man bör gå. I regeringens dagliga jobb ingår att försöka skaffa fram nya arbetstillfällen. Vi kommer om en stund att tala om Stålverk 80 som kommer att ge 5 000 nya jobb, vid Uddevallavarvet skapas nya jobb osv. — under de senaste månaderna har flera sådana etableringar skett. Vi är alla överens om att vi skall fortsätta att driva en aktiv regionalpolitik. Vi talade i går om att använda AP-fonderna för att skapa nya arbetstillfällen. Jag anser också att vi behöver en mycket bättre samordning av planeringen inom samhälle och näringsliv i syfte att skaffa fler arbetstillfällen. Jag vill gärna poängtera detta, eftersom jag tror att det är helt nödvändigt med en sådan samplanering om vi skall kunna åstadkomma ett maximalt utnyttjande av våra ekonomiska och personella resurser. Det har tillsatts en sysselsättningsutredning, som skall ta upp detta problem. Denna utredning kommer också att behandla frågan huruvida vi behöver mer folk inom den offentliga sektorn, den s.k. servicesektorn. Det framställs ibland så — och även herr Sjönell var inne på den saken — att de 100 000, 200 000 eller 300 000 nya jobben skall skapas inom industrin och inte inom den offentliga sektorn. Jag tror att vi bör vara angelägna om en mycket kraftig expansion av industrisysselsättningen — på den punkten är vi helt ense. Men vi kan inte skapa alla dessa nya sysselsättningstillfällen på den vägen. Industrin ökar ständigt sin produktion med användande av allt färre människor, och det kan vi inte göra mycket åt. Men detta ger oss samtidigt möjligheter att förbättra de tjänstesektorer där vi vet att det finns stora eftersatta behov, såsom inom åldringsvård, sjukvård, barntillsyn och mycket annat. Jag vill emellertid gärna än en gång poängtera att det naturligtvis är industriproduktionen som är grunden för allt detta, och den har ingen människa avsett att försumma. I och för sig tycker jag att centern kunde släppa den här käpphästen. Det är inget originellt i vad ni föreslår, utan det är litet allmänna fraser. Fall i stället in här och försök hjälpa till med alla andra och gör någonting i stället för att köra med vad jag upplever bara som en reklamslogan, där man vill framställa centern som särskilt intresserad av jobben! Centern vågar icke ta till de åtgärder som skulle medföra att de här nya jobben kom till. Det finns ytterligare ett par motioner, också från centern. Det är först motionen 1506 som föranlett reservationerna 2 och 3. I den motionen tar centern upp ett annat gammalt förslag som vi behandlade förra året. Man talar om att samhället diskriminerar den mindre industrin i förhållande till storindustrin, man vill ha en utredning om hur man skall komma ifrån detta, och utredningen skall visa hur den mindre industrin skall gynnas i förhållande till den stora industrin. Herr Sjönell säger sig vara förvånad över utskottets skrivning på denna punkt. Ordvalet i motionen är i år något annorlunda än i fjol, men även i år sägs att de mindre och medelstora företagen skall gynnas i förhållande till storindustrin. Vi i utskottet har inte sett den större industrin och den mindre industrin som två oförenliga storheter. Vi ser det nog så att många svenska småindustrier skulle vara obefintliga om inte den stora industrin fanns, eftersom småindustrierna i stor utsträckning är underleverantörer till storindustrin. Det är alldeles onödigt att spela upp den här motsättningen mellan stor och liten industri och tro att man åstadkommer något väsentligt med det. Reservationerna 2 och 3 är luftiga på sitt sätt. Jag vill gärna påpeka det. Man sätter upp ett mycket förvånat ansikte och undrar varför vi inte är beredda att gå med på en utredning. Man begär en utredning angående näringspolitikens inverkan på företag i olika storleksklasser. Det låter väldigt oskyldigt. Men i nästa reservation, nr 3, vill man ha en utredning rörande åtgärder för att främja de mindre och medelstora företagen i förhållande till storföretagen. I reservationen 3 sägs: ”Den föreslagna kartläggningen av de diskriminerande tendenserna i samhällets näringspolitik torde komma att ge vid handen att de mindre och medelstora företagen i vissa avseenden är missgynnade i förhållande till de större företagen.” Man utgår alltså i denna reservation från att den förutsättningslösa utredning man talar om i reservationen 2 skall se ut på ett visst sätt. Jag tycker att det är ett något lustigt sätt att agera, när man först vill ha en förutsättningslös utredning och sedan har bestämt sig för vilket resultat den skall få. Sedan har vi motionen 1120, reservationen 4. Här begär moderata samlingspartiet utredningar rörande både kreditgivning och beskattningsförhållanden när det gäller de mindre företagen. Dessutom vill man ha ett uttalande att målet för näringspolitiken skall vara bevarandet av en icke-socialistisk ekonomi. Det är alltså dessa två delar motionen gäller. Vad beträffar kreditgivningen till småföretagen vill jag gärna framhålla att den undan för undan har förbättrats. Vi har fått ett flertal kreditinstitut som vänder sig speciellt till småföretagarna, vi har satt in en mängd stödåtgärder, och jag tror inte att någon kan hävda att här föreligger oefterrättliga förhållanden. Alla företag har naturligtvis under en kreditåtstramning svårt att få låna pengar, men att det skulle utgöra något slags bestraffning av småföretagen och att det skulle vara alldeles omöjligt att låna pengar är det väl ändå ingen som tror på. Herr Hovhammar talade om småföretagens förhållanden. Beskattningen var till hinders för dem, pengarna var till hinders osv. När man hörde detta kunde man tro att alla företag i Sverige befann sig i en mycket svår situation och att det var väldigt synd om dem. Detta är nog inte helt riktigt, man skall inte bara gnälla. Det gör inte företagarna, och det bör nog inte herr Hovhammar heller göra. Vi tror honom inte när han talar om att det är så förfärligt uselt och dåligt. Vi diskuterade i går, i samband med skattepolitiken, frågan hur vi skulle klara familjeföretagen när de byter ägare. Problemet var att de hade samlat ihop så mycket pengar att det skapade väldiga bekymmer när dessa stora summor skulle föras över vid generationsskiften. Jag skall inte diskutera hur familjeföretagen skall beskattas, men låt mig konstatera att det inte kan vara så förfärligt illa ställt med företagen, eftersom de kan samla på sig så kolossalt mycket pengar att det blir problem vid generationsskiften. Med detta har jag ingenting sagt om själva grundfrågan hur dessa företag skall beskattas. Men utskottet har tagit avstånd från motionärernas tankegång i denna del. Motionärerna vill vidare ha ett uttalande att näringslivet skall utvecklas i icke-socialistisk anda. Utskottet är helt enigt om att vi inte vill göra några uttalanden med så oklara begreppsdefinieringar som här begärs. Vad lägger moderaterna in i begreppet socialistisk? Utskottet avböjer helt kort att göra uttalanden med sådana ordval. I den allmänna debatten anses från moderat håll att allt som är tokigt — och det är mycket — är ”socialistiskt”. Det är bara att klistra på etiketten och säga att det är fråga om socialistiska åtgärder. I dessa dagar beskylls ömsevis folkpartiet och centern för att medverka till att föra en mer socialistisk politik. Hela den moderata orddefinitionen är fullständigt förvirrad. Jag har personligen svårt att tänka mig att någon människa skulle gå med på att göra en sådan här definition därför att man inte vet vad moderaterna egentligen menar. Allt som vi socialdemokrater lägger in i begreppet — ekonomisk demokrati, bättre insyn för de anställda, medverkan och medansvar — kan med denna terminologi betraktas som socialistiskt. Att ge människorna större insyn i ekonomiska förhållanden är farlig socialism. För mig är socialist ett hedersord som jag inte tvekar att ta i min mun. Jag lägger inte in i ordet socialism det som den moderata motionen handlar om. Den sätter nämligen likhetstecken mellan statskapitalism och socialism, och det är för mig två skilda uttryck. Vi strävar efter att genomföra en ekonomisk demokrati. Det är den bästa utvecklingen av den socialistiska demokratins möjligheter att påverka samhället. Men att med moderaternas underliga terminologi uttala att vårt näringsliv skall vara icke-socialistiskt, det vill jag inte vara med om. Man skulle kunna ge moderata samlingspartiet ett gott råd på den här punkten: Sluta upp att skrämma människorna med socialism på alla dessa områden. Ni har snart skrämt er själva men inte andra människor, för det finns så litet underlag för moderaternas agerande här. Jag vill sedan beröra motionen 1507. Reservationen 5 gäller samma sak. Man vill ha en utredning om särskild stimulans till småföretagens marknadsföringsfunktioner. Självklart är det en mycket viktig uppgift för småföretagen att kunna klara sin försäljning och marknadsföring. Vi har också flera institutioner som skall verka i detta sammanhang. Vi har exportrådet, som gör väldigt mycket i detta avseende, vi har företagarföreningarna, som i år får rätt stora ökade anslag för att kunna hjälpa till, och vi har många andra institutioner, bl.a. Svedexpo och Norrlandscenter som har tillkommit som samverkansorgan mellan företagen. Samtidigt begär man nu en utredning och vill ha anslag även till denna. Jag kan inte underlåta att instämma med Jörn Svensson när han påtalade att herr Hovhammar här argumenterar för att man bör få igenom detta och att det är viktigt att man får en utredning om dessa åtgärder. Men i nästa andetag är herr Hovhammar beredd att gå ut och säga att det är förfärligt för företagen i dag därför att socialdemokraterna vill att de skall sitta i statens knä. Hur skall man ha det? Skall man ha statsbidrag till allting, eller skall man vara fri? Jag tycker att herr Hovhammar skall akta sig för att begära fler sådana här i mitt tycke oväsentliga utredningar om han samtidigt skall hävda att företagen framför allt skall hålla sig fria från samverkan med staten. Det stämmer nämligen inte annars. Sedan har vi motionen 1518 som också är en gammal bekant. Den handlar om situationen för de importkonkurrerande industrierna, de som skall konkurrera med importen från låglöneländerna. Den här motionen är rätt gammal. Jag har försökt att räkna efter och kommit till att det är åttonde gången som den presenteras för riksdagen. I motionen begärs tämligen oförändrat att man skall ha mycket strängare regler för licensgivning när det gäller importen från låglöneländer, så att livskraftiga svenska företag inte skadas. Det är alltså ett förslag till viss merkantilism. Motionen 1528 behandlar samma problem, men den tar upp det ur en annan synvinkel, nämligen hur man skall hjälpa dessa företag att bli konkurrenskraftiga. Den motionen har vi skrivit bort. Det lustiga är att den som står först med sitt namn på denna motion nu i stället ansluter sig till reservanterna, som talar för motionen 1518. Jag skall inte orda vidare om det. Vad är man ute efter här? Utskottsmajoriteten pekar på att Sverige har vissa internationella åtaganden genom sin samverkan i olika internationella organ, som gör att vi inte kan bedriva en politik som hindrar import från vissa länder. Vill vi för övrigt göra det? Om vi som den industrination vi är vill avskärma oss och inte importera utifrån, kan vi inte begära att få fortsätta att exportera till dessa andra länder. Våra handelsavtal bygger i regel på varuutbyte. Visst kan konkurrensen från låglöneländerna bli besvärlig i vissa sammanhang, det är jag medveten om, men dessa frågor följs av kommerskollegium. Man har rätt stränga importrestriktioner, man arbetar med licensgivning osv. Skall vi börja tala om att Sverige på något sätt skall hjälpa u-länderna till bättre möjligheter att exportera till Sverige, skall vi inte bifalla den här motionen. Vi måste ta de bekymmer som är förenade med ett fritt handelsutbyte. Fördelarna för Sverige är så uppenbara att vi måste kunna ta några få nackdelar. Reservationerna 7 och 8 är lustigt tillkomna. Reservationen 7 bygger på motionen 859 om etableringskontroll. Motionärerna begär att man skall införa etableringskontroll som ett mycket vidare begrepp än etableringskontroll bara i regionalpolitiken, där vi ju redan har en utredning tillsatt i den frågan. Motionärerna anför att etableringskontrollen skall bli ett hjälpmedel för avvägning av företagsekonomiska och samhällsekonomiska synpunkter; den skall medverka till god hushållning med naturoch energiresurser och miljötillgångar; man får med hjälp av etableringskontrollen en samhällsekonomiskt riktig fördelning av investeringsmedel osv. Allt detta är i och för sig förträffliga ting. Utskottet pekar här på att lagen om konkurrensbegränsningen reformeras. Den ger redan i dag vissa möjligheter — det pågår en översyn av lagen — och den skall bli ännu effektivare. Miljöskyddslagstiftningen ger i dag vissa möjligheter till dirigering här. Den lagstiftning om hushållning med mark och vatten som riksdagen tog för ett och ett halvt år sedan har samma möjligheter att i viss mån fungera som ett slags etableringskontroll. Men vi kan också peka på att företag som får lokaliseringsstöd, som får möjligheter att använda investeringsfonder, som blir delaktiga av statligt kreditstöd till mindre och medelstora företag redan i viss utsträckning kan bli föremål för precis sådan kontroll som den här motionen syftar till. Motionen är intressant. Den tar upp ett stort problem. Jag är bara rädd för att motionärerna har underskattat svårigheterna att den här vägen lösa detta stora problem. Personligen anser jag att vad motionärerna är ute efter är en näringspolitisk planering kombinerad med ett slags investeringsberedning på allra högsta nivå, som jag tror i och för sig är nödvändig. Men jag tror icke att man löser problemet den här vägen. Jag tror det här är ett sidospår. Vi måste komma fram till en lösning från andra utgångspunkter. Reservationen 8 handlar om ett gemensamt sekretariat för samhällets representanter i försäkringsbolag, bankstyrelser, förvaltningsbolag och stiftelser. Den är grundad på motionen 843. Utskottet påpekar att beslutet om offentliga styrelseledamöter i förvaltningsbolag och stiftelser inte är ett definitivt beslut. Det avser en försöksverksamhet för tre år. Man har inte bestämt sig för hur det skall vara framöver, och då finner vi i utskottet att det är fel att tillsätta ett permanent sekretariat för något som är en försöksverksamhet. Reglerna för samhällsrepresentanter i bankstyrelserna är däremot fastställda för gott. Sådana ledamöter i försäkringsbolagens styrelser utses ibland av samhället. De skall tillvarata konsumenternas intresse. Men ibland utses de av organisationer som företräder försäkringstagarna. Viss information har också lämnats från industridepartementet och finansdepartementet till dessa styrelseledamöter, och man försöker här få till stånd en viss samordning. Jag vill i och för sig inte ifrågasätta att den idé som framförs i motionen är riktig. Utskottet säger också att vi inte är beredda att nu tillstyrka detta förslag. Vi tycker att verksamheten först skall bli permanent. Jag kan vidare inte underlåta att göra den reflexionen att det inte är helt säkert att det förhållandet att vpk i reservationerna 7 och 8 stödjer de socialdemokratiska motionerna 859 och 843 är helt osjälviskt betingat. Det kan också ligga annat bakom, som det kunde vara intressant att ta upp. Jag vill slutligen beröra reservationen 10 i anslutning till motionen 247, där det föreslås en undersökning om den snedvridning av konkurrensen som de punktvisa stödåtgärderna medför. Man talar om kapitaltillskott från samhället, och man syftar väl då på lokaliseringsstöd osv. Jag vill naturligtvis instämma i att lokaliseringsstöd, statligt kreditstöd och allt sådant förbättrar företagens förutsättningar. Men det är ju inte någon viss företagarkategori som kan åtnjuta sådant stöd, utan dessa möjligheter står i princip öppna för alla företagare, om de uppfyller de villkor som uppställs i bestämmelserna härför. I så måtto kan jag inte finna att det är fråga om någon snedvridning, och utskottet avstyrker också motionens krav. Det återstår en hel del motioner, om vilka jag bara vill säga att de avstyrks av utskottet med hänvisning till företagsskatteberedningen, kapitalmarknadsutredningen, det nu pågående arbetet inom industriverket, företagarföreningarnas ökade roll, produktutvecklingsfonden osv. Herr talman! Jag vill med det anförda yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! När herr Svanberg i ett på det stora hela taget stillsamt inlägg vill ”såga av” våra reservationer tillgriper han ett gammalt pålitligt debattknep. Han talar om att man inte behöver utreda dessa frågor, eftersom det redan finns utredningar härom, och hänvisar i dagens sammanhang till den nyligen tillsatta sysselsättningsutredningen. Jag vill emellertid peka på att sysselsättningsutredningen inte skapar några nya jobb. Den kan möjligen planera för nya jobb. Vi har uttalat att med hänsyn till strukturarbetslösheten, som kan öka mycket snabbt när lågkonjunkturen sätter in, kanske redan i början på nästa år, måste omgående nya jobb skapas. Det är i det sammanhanget vi har talat om 100 000 nya jobb. Frågan om de 100 000 nya jobben är för övrigt, herr talman, mycket intressant. Det fanns väl egentligen ingen valslogan som nedgjordes så våldsamt från socialdemokratiskt håll som den om de 100 000 jobben. Detta krav var löjligt, helt ovidkommande, omöjligt och bara en tom valklyscha. Endast några veckor efter valet talade man emellertid på socialdemokratiskt håll inte bara om 100 000 nya jobb utan om 400 000 nya jobb. Man använde alltså exakt samma slogan, bara med ett annat antal. Det var, herr talman, en praktfull illustration till att socialdemokraterna ivrigt tillämpar den gamla regeln att när far super, är det rätt. Vi är emellertid helt övertygade om att det nu omgående behövs 100 000 nya jobb, och vi vill i arbetet härpå lägga tyngdpunkten inom näringslivet. Herr Svanberg säger att vi är överens om detta, och det är jag glad för. Medan vi vill att tyngdpunkten skall läggas inom näringslivet tror ni emellertid, att de nya jobben huvudsakligen skall kunna skapas inom den offentliga sektorn. Däremot har vi inte sagt — det vill jag dementera, herr Svanberg — att vi tror att näringslivet ensamt skall klara detta. Vi säger både—och, men vi vill lägga huvudvikten vid näringslivet. Jag har redan sagt att herr Svanberg bemötte mig stillsamt, och det vidhåller jag. Men det är onödigt att beskylla oss för tomt prat och för att bara framföra en reklamslogan när vi lägger fram seriösa förslag i syfte att avskaffa strukturarbetslösheten. När herr Svanberg glädjande nog nu blivit så mycket sakligare i debatten och har lämnat rallarsvingarna bakom sig, tycker jag att han kunde avstå också från dessa beskyllningar. Vi säger inte att ni går fram med reklamslogan utan ser seriöst på era förslag. Jag förutsätter att också ni kan göra det med våra förslag. Vi har anvisat metoder för att angripa dessa problem. Herr Svanberg säger att centern inte vågar sätta in de resurser som behövs, men det är inte sant. Vi har i vår motion och i reservationen anvisat verksamma metoder. Läs detta noggrannare, herr Svanberg! För övrigt hävdar jag fortfarande att utskottsbetänkandet är egendomligt när man där påstår att vi genom reservationerna har föreslagit en diskriminering av storföretagen. Det har vi inte gjort.

Herr talman! Herr Svanberg nämnde bl.a. vårt krav på krediter till småföretagen. I dagens läge har det ju inte varit särskilt svårt att låna pengar i bankerna, även om det på grund av riksbankschefens nyligen uttalade farhågor just nu blivit värre igen. Vi önskar emellertid att företagen skall få möjlighet att låna vad man brukar kalla långa pengar utan så hårda krav på säkerheter som det ställs i dag. Det är närmast den saken vi har tillåtit oss påpeka. Vidare tog herr Svanberg upp frågan om importrestriktionerna. Vi har slagit fast att vi vill ha ett fritt handelsutbyte. Vi vill inte isolera oss från den övriga delen av världen. Tvärtom vill vi vidga Sveriges affärsförbindelser — det har vi också visat, eftersom vårt parti kanske var den starkaste förespråkaren här hemma för den nuvarande europeiska gemenskapen. Men vi anser inte att ett fritt handelsutbyte är detsamma som en obegränsad import, som ibland utgör ett direkt hot mot syssselsättningen inom vissa branscher. Det finns, herr Svanberg, t.o.m. branscher där de anställda har uttalat stor oro över den starkt tilltagande importen där prissättningen — det har jag sagt tidigare — inte är baserad på de ekonomiska principer som vi brukar tillämpa utan på direkta statssubventioner. Sådant kan vi inte acceptera, och därför har vi krävt en ingående prövning inom ramen för våra internationella åtaganden. Värre är det inte på den punkten, herr Svanberg. Det är väldigt skönt när bröder kan sämjas. Herr Svanberg och herr Svensson i Malmö tycks vara alldeles eniga när de talar om att företagarna har något slags dubbelmoral — vad det nu kan betyda — därför att de tar emot visst stöd, exempelvis branschstöd. Jag har tidigare sagt åtskilliga gånger här i kammaren — senast i går — att vi anser punktinsatser vara sämre än generella åtgärder. Vi har krävt generella åtgärder, t.ex. att arbetsgivaravgiften, denna orättfärdiga pålaga på sysselsättningen i vårt land, skall sänkas över hela linjen. I så fall behöver vi inte ha alla de här punktinsatserna, som snedvrider konkurrensen inom en del branscher. Vi kräver fortfarande att tyngdpunkten skall ligga på generella åtgärder. Om sedan riksdagsmajoriteten har beslutat exempelvis stöd till vissa branscher, då får vi självfallet acceptera detta enligt demokratins spelregler, men vi är inte nöjda med det, herr Svanberg. Vi vill ha en annan näringspolitik, och vi har ingående utvecklat vad den innebär.

Herr talman! Herr Svanberg debatterar med mig på ett litet beklämmande sätt. Han säger att reservationerna 7 och 8 är lustigt tillkomna och antyder att jag i min egenskap av vpk:are skulle ha någon sorts dunkla och skumma motiv för att stödja motionerna som ligger till grund för dem. Jag tycker att han skall komma med någorlunda vettiga bevis, innan han påstår att det förhåller sig på det sättet. Hans påstående drabbar nämligen inte mig, utan är egentligen ett hugg i ryggen på hans partikolleger som har väckt motionerna och lagt fram sakliga, vettiga och bra förslag, som vi från vpk inte tyckte oss kunna underlåta att stödja. Om vi var ute i några skumma ärenden så skulle det finnas många tillfällen för oss att stödja socialdemokratiska motioner som herr Svanberg är med om att avstyrka. Det händer ju många gånger, men i regel låter vi den socialdemokratiska partiledningen och utskottsmajoriteten slakta dessa motioner; vi lägger oss inte i er interna debatt på den motiv när man nu har reserverat sig med anledning av två motioner som kommer med, som vi tycker, riktiga förslag. Det är som sagt inte mig som herr Svanberg är ute efter, utan han vill så att säga kasta smuts på herr Bergqvist, fru Lundblad och medmotionärerna och få det att framstå som skumt av dem att på något sätt liera sig med oss. Det förhåller sig helt enkelt så att vi tycker att det här var riktiga förslag, och eftersom de i mångt och mycket överensstämmer med den grundsyn som vi har i dessa frågor tyckte vi inte att vi kunde låta dem passera när de nu blev så pass snävt behandlade av utskottet. Så enkelt är det. Sedan håller jag inte heller med om herr Svanbergs argumentation i sak — den tycker jag verkligen är egendomlig — då det gäller den Bergqvistska motionen. Han säger att vi inte behöver något sådant här sekretariat, för det är bara fråga om en försöksverksamhet, och vi skall avvakta innan vi gör någonting vidare. Det är väl att ställa saker och ting på huvudet. Om dessa styrelseledamöter saknar organiserade möjligheter till självständig information och om de saknar ett sekreteriat som i viss mån kan samordna deras verksamhet och deras agerande, då kommer det naturligtvis att påverka utfallet av försöksverksamheten. Då får man inte se vad dessa styrelseledamöter verkligen skulle kunna användas till om man maximalt utnyttjade de möjligheter som representationen erbjuder. Det är först när de får ett sådant sekreteriat, först när de får en någorlunda fristående information, som man kan se vad institutet med företagsrepresentanter i verkligheten duger till. Därför tycker vi att förslaget är riktigt.

Herr talman! Till herr Sjönell vill jag bara säga några ord. Jag skall inte ge mig in på den här diskussionen igen om vem som var först — hönan eller ägget. Han säger att det är centern som har uppfunnit alla fina ting i det här sammanhanget och att socialdemokraterna så småningom har slunkit med. Jag kan nog ta honom ur den villfarelsen och säga att detta pågick inom socialdemokratin långt innan centern började med det. — Men detta är oväsentligt. Jag har ingenting att invända mot att han säger att vi behöver 100 000 nya jobb; det anser jag också. Vad som är väsentligare är att han inte föreslår några åtgärder. Centern föreslår vissa lånemöjligheter. Dessa lånemöjligheter finns i dag i regionalpolitiken, i form av kreditgarantilån osv. och har inte utnyttjats till fullo. Kan vi då genom att lägga litet mera pengar i lokaliseringspotten tro att vi får fler företag? Ja, möjligen om vi genomför sådana åtgärder som att öka bidragsprocenten. Sedan diskuterar han var tyngdpunkten skall ligga — om det skall vara industrijobb eller jobb i den offentliga sektorn. Jag är överens med herr Sjönell om att tyngdpunkten när det gäller att skaffa jobb måste ligga inom industrisektorn av den enkla anledningen att där skapas de ekonomiska förutsättningarna. Men antalet jobb där kommer icke att öka väsentligt. Om den spontana utvecklingen får fortgå, blir det i stället 100 000 jobb mindre där under 1970-talet. Därför måste sysselsättningen öka inom den offentliga sektorn, men den skall få ekonomiska möjligheter via den industrisektor som vi vill bygga ut. Herr Hovhammar har en hel mängd synpunkter. Jag skall inte ta upp dem; jag hinner inte göra det nu. Men han säger att jag — och även herr Jörn Svensson, som får svara för sig — har påstått att företagarna har en dubbelmoral när de å ena sidan tar emot bidrag och å andra sidan säger att det är tokigt. Nej, jag har i varje fall inte sagt — och jag hörde inte heller att Jörn Svensson sade det — att företagarna har dubbelmoral. Det är borgerliga politiker av typ herr Hovhammar som sitter på två stolar — som borgerliga politiker när de säger en sak och som företagsföreträdare när de säger en annan — som liksom har en dubbelmoral. Jag har inte sagt det om företagarna i gemen. Herr Jörn Svensson har blivit upprörd och säger att jag hugger de socialdemokratiska motionärerna i ryggen. Men så där enkelt får man ändå inte göra det för sig. Herr Jörn Svensson sade, när han stod här i talarstolen, att man från vpk har varit emot införande av styrelserepresentanter och att man inte tror att etableringskontroll leder någon vart. Men man har godtagit dessa förslag trots att de inte alls överensstämmer med vad man verkligen vill ha. Det är detta som jag tycker är litet underligt. Jag har inte använt ordet skumma — om jag skulle ha använt något uttryck i detta sammanhang hade jag sagt taktiska spekulationer.
Herr talman! Nej, herr Svanberg, vi gör inte anspråk på att ha uppfunnit alla goda ting i detta sammanhang. Vi är betydligt blygsammare än så. Det är bara en sak som vi gör anspråk på förstfödslorätten till: den goda och fina politiska slogan som talar om 100 000 nya jobb och allt vad som hör samman därmed. Denna slogan har ni sedan tagit upp och utvecklat. Det må vara hänt — det unnar vi er gärna. Men när herr Svanberg säger att vi bara föreslår sådant som redan beslutats, då vi vill effektivera och konkretisera denna slogan, är herr Svanberg ute på fel väg. Herr Svanberg har tydligen inte läst vår motion och inte reservationen heller. Det vore exempelvis förvånande om företagarföreningarna skulle få medge en ränteeftergift under tre år på lån som de lämnar, vilket de skulle få göra om herr Svanberg hade rätt i sin beskyllning mot oss. Detta är en nyhet som vi har föreslagit bl.a. för att stimulera nyetableringen. Ändå egendomligare vore det om man med dagens beskärmelser utan vidare skulle kunna avlyfta löneskatten under de tre första åren. Detta är en ytterligare betydelsefull nyhet som vi har föreslagit för att hejda den olycksbådande utveckling som innebär att nyetableringen håller på att upphöra. Kan man ge nystartande företag och även etablerade företag som utökar arbetsstyrkan med ny arbetskraft den skattefavören att de slipper betala löneskatt under tre år, så är vi övertygade om att många, många nya jobb kommer att skapas. Slutligen, herr talman, är jag inte så alldeles övertygad om att man behöver visa denna stora skräck för det postindustriella samhället. Det talas så ofta om att vi kommit in i en period då industrin försvinner mer och mer som sysselsättningsfaktor och maskinerna övertar arbetet. Jag tror att det i utomordentligt stor utsträckning beror på hur man lägger upp näringspolitiken så att man siktar på ny stimulans av industrins sysselsättningsmöjligheter. Det är bl.a. detta vi vill i centern med vår näringspolitik.
Herr talman! Jag tror inte, herr Svanberg, att majoriteten av vårt lands företagare delar herr Svanbergs syn när han beskyller mig och andra företagare som aktivt deltar i näringspolitiken för dubbelmoral. De har ett helt annat synsätt i dessa frågor än vad näringsutskottets ordförande ger uttryck för. När det gäller målet för näringspolitiken förstår jag mycket väl att herr Svanberg som sann och rättrogen socialist inte vill ställa sig bakom vårt krav på en icke-socialistisk ekonomi. Det är naturligt, och jag klandrar honom inte för det. Men från vårt håll kommer vi oförtrutet att kämpa för marknadshushållningens principer, eftersom vi anser att marknadshushållningen är vida överlägsen planhushållningen.
Herr talman! Herr Svanberg är mycket slarvig när han citerar. Jag har nämligen aldrig sagt att jag skulle vara motståndare till en etableringsstyrning av det slag som fru Lundblad och hennes medmotionärer föreslår. Av mitt manuskript till det första anförandet, som jag har här, framgår klart att jag sade att vi är anhängare av detta. Vi har i princip samma uppfattning därvidlag. När det sedan gäller styrelserepresentation är det självklart — det har jag också klart sagt ifrån i inledningen — att vi har en mer skeptisk syn på den institutionen, därför att vi uppfattar detta minoritetsinflytande som ett i mångt och mycket skenbart inflytande. Antagligen har Jan Bergqvist och hans medmotionärer en mer positiv grundsyn härvidlag. Men just de skillnaderna är ju i detta saksammanhang rätt irrelevanta. Det viktiga är att vi är överens om att oavsett vilken grundsyn vi har är det riktigt att söka göra mesta möjliga av denna representation och åtminstone försöka genom en samordning få den så effektiv som möjligt. Sedan efterlyser jag fortfarande vad det skulle vara för egenartade eller dolda eller taktiska motiv som jag skulle ha för att reservera mig till förmån för dessa båda motioner. Det skulle vara intressant att höra, för jag har inte alls, när jag reserverade mig, varit medveten om att jag hade några dolda motiv. Det vore riktigt intressant om herr Svanberg ville tala om för mig vilka dolda motiv jag skulle ha haft. Jag har ansett — precis som herr Svanberg sade och precis som Jan Bergqvist och Grethe Lundblad har tyckt — att det här var en riktig idé, och då har jag menat att jag inte kunde underlåta att ärligen stödja den i utskottet

Herr talman! Jag tror att kammarens ledamöter håller mig räkning för att jag inte här ger mig in på en ny, lång diskussion med Jörn Svensson; ni kanske blev trötta på oss i går. Men det är ändå en punkt som jag vill något beröra. Herr Svensson sade att Jan Bergqvist har en tokig idé, som han vill genomföra, nämligen detta med styrelserepresentation i bolagen. Den idén är felaktig, man skall inte ha någon styrelserepresentation där, sade herr Svensson. Men sedan var han överens med herr Bergqvist om hur de där styrelserepresentanterna skall arbeta. Det är det som jag finner lustigt. Om man tycker att en idé är i grunden felaktig och att man inte skall ha några styrelserepresentanter, så är man väl inte särskilt intresserad av hur de representanterna fungerar. Det är den saken jag har anmärkt på i detta fall. Och Jan Bergqvist är säkert inte så förfärligt glad över Jörn Svenssons betygande att han tycker det är bra att man gör en meningslös sak på ett visst sätt. Det är egentligen det som Jörn Svensson säger att han är intresserad av.

Herr talman! Jag vill säga några ord om motionen 843 — den har redan debatterats en del här. I den föreslås att ett centralt sekretariat skall inrättas för samhällets styrelserepresentanter i privata försäkringsbolag, affärsbanker, förvaltningsbolag och stiftelser. Flera av oss som har undertecknat motionen är själva statliga styrelserepresentanter, och vi upplever starkt att det måste finnas en ordentlig utredningsservice och att det behövs ett sådant sekretariat som vi talar om i motionen. Men utskottet säger att det inte nu är berett att föreslå något initiativ från riksdagens sida. Som motionär skall jag väl inte klaga över att utskottets argumentation mot motionen är ytterligt mager. Den består egentligen bara av två mindre punkter. För det första säger man att industridepartementet har föranstaltat om viss allmän information till samhällsrepresentanterna i stiftelser och förvaltningsbolag och gett möjlighet till samråd dem emellan. Här syftar utskottet på den halvdagskonferens som ägde rum i höstas. Men denna är egentligen bara ett understrykande av det informationsbehov som finns. En sådan allmän information som gavs under denna halvdagskonferens kan naturligtvis inte på något sätt ersätta den kontinuerliga verksamheten i ett sekretariat. För det andra anser utskottet att försöksverksamheten bör avvaktas. Till det vill jag då först konstatera att representationen i försäkringsbola gen nu är 25 år gammal. Där behöver knappast några ytterligare erfarenheter inväntas. Inte heller när det gäller bankerna har vi någonting som kan kallas försöksverksamhet. Det är en permanent verksamhet. Och några argument mot att bygga upp en basorganisation för försäkringsbolag och banker har utskottet inte fört fram. Tvärtom talade utskottsordföranden om att detta kan vara en riktig idé. Jag beklagar därför att utskottet intar en passiv hållning i stället för den mer positiva som här vore naturlig. I vad så gäller förvaltningsbolag och stiftelser är det riktigt att representationen har försökskaraktär i den meningen att ett nytt beslut måste tas före utgången av juni månad 1976. Men det förhållandet att beslutet måste förnyas om vi skall fortsätta med verksamheten hindrar inte att man redan nu ger samhällsrepresentanterna så goda arbetsmöjligheter som möjligt. Vill man få fram erfarenheter borde de bli mer intressanta om styrelseledamöterna har utredningsresurser bakom sig och kan arbeta mer effektivt än vad som är fallet i dag. Samhället ställs ständigt inför uppgiften att lösa problem som uppkommit genom beslut i de privata företagen. Men samhällets åtgärder kommer som regel i efterhand. De begränsas ofta till reaktioner på beslut som redan har fattats. Därför är det viktigt att samhället kan få tidiga informationer om förestående beslut och möjlighet att påverka beslutens innehåll. I direktiven till samarbetsutredningen framhöll departementschefen att ”ett fåtal personer, som av naturliga skäl huvudsakligen beaktar ägareoch företagsekonomiska aspekter, avgör inriktningen och omfattningen av näringslivets produktion och investeringar.

Offentliga styrelserepresentanter får bara ses som en del av ett större program för att få näringslivet att fungera i enlighet med samhällets ekonomiska och sociala målsättningar. Men för att bli en verkligt effektiv del av samhällets näringspolitik behöver systemet med offentliga styrelserepresentanter kompletteras och förbättras i flera avseenden. För det första behöver det tillföras offentliga förvaltningsrevisorer. För det andra behöver de statliga ledamöterna ha tillgång till en ordentlig utredningsservice. För det tredje måste de erfarenheter som samhällsrepresentanterna får från styrelsearbetet systematiskt fångas upp i intensiva försök att utveckla bättre principer för företagens skötsel. För det fjärde måste samspelet mellan de anställdas strävanden och samhällsrepresentanternas verksamhet utvecklas. I dag är samhällsrepresentanterna till stor del utlämnade åt den information som företagsledningen presenterar. Eftersom de inte har majoritet i styrelsen lönar det sig sällan att lägga fram mer genomarbetade alternativ till hur verksamheten skall bedrivas. De får i stället inrikta sig på att försöka åstadkomma mer marginella förändringar av styrelse besluten. Men förutsättningarna för deras arbete skulle förbättras avsevärt om det fanns en ordentlig basorganisation för deras verksamhet. Här behövs ett centralt sekretariat, som kan ge styrelseledamöterna utredningsservice, förmedla kontakter med olika samhällsorgan och fånga upp sådana erfarenheter från styrelsearbetet som kan tas till vara för att utveckla bättre principer för företagens skötsel. En sådan basorganisation bör byggas upp snarast. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 8.

Herr talman! Ett flertal motioner i anslutning till det här betänkandet tar upp frågan om dels de anställdas ställning i näringslivet, dels verkningarna av detta näringslivs funktioner i samhället. Så är det i motionen 859, i vilken påpekas behovet av etableringskontroll i syfte att styra företagsamheten i samhällelig riktning och mildra verkningarna av företagarnas dispositioner, som primärt styrs av andra värderingar än samhällsnyttan. I motionen 843 syftar motionärerna också till att ge de anställda ett effektivare samhälleligt stöd genom att ett centralt sekretariat inrättas för att ge service och ledning åt samhällets styrelserepresentanter i försäkringsbolag, affärsbanker, förvaltningsbolag och stiftelser, så som herr Bergqvist nyss har utvecklat tankegångarna. I anslutning till aktuella fall av företagsförsäljningar över huvudet på de anställda diskuteras slutligen i två motioner — nr 130 och 873 — möjligheterna att hindra uppenbara kränkningar av löntagarna som likaberättigad part i ett näringsliv, vars yttersta syfte måste vara allas vår ekonomiska försörjning i ett gemensamt samhälle. I december 1973 såldes Ballingslövs träförädling till AB Electrolux. Tidigare hade Emmaboda glasverk sålts till multiföretaget Saint Gobain. I båda fallen fanns säkert goda skäl för ägarna att agera som de gjorde. Trots lagen om styrelserepresentation, som antogs här i kammaren ett år tidigare, såldes de båda företagen utan de anställdas hörande. Försäljningarna gjordes dessutom i ett skede som präglades av relativ lågsysselsättning och med stark oro för detta bland landets samtliga löntagare och deras organisationer. Med nuvarande lagstiftnings företrädesrätt för ägare av företag och aktier i företagen kan man utan vidare se ett motsatsförhållande mellan styrelserepresentationens anda och mening å ena sidan och aktieägarnas friare ställning å den andra. Avyttring av aktier i ett aktiebolag hör i och för sig inte till förvaltningen av bolagets angelägenheter, eftersom bolaget självt inte är avtalsslutande part i en sådan transaktion. En större aktieförsäljning är visserligen en åtgärd som med hänsyn till bolagets förhållanden är av stor betydelse, men den faller inte under vad som enligt aktiebolagslagen förstås med förvaltning av bolagets angelägenheter. Tekniskt kan detta korrigeras genom ingrepp i den nuvarande aktiebolagslagstiftningen. Detta motsatsförhållande bygger på otidsenliga föreställningar om vad ett näringsliv är för någonting. Då industrin växte fram som produktionsform i vårt samhälle skedde det under ägarförhållanden som togs över från det gamla jordbrukssamhället, dvs. privat ägande av produktionsmedel, även om detta med förhållandena efter 1864 års lag om näringsfrihet kom att utvecklas i riktning mot aktiebolag. Nu växer en annan medvetenhet fram om näringslivets struktur och villkor. Vi vet att produktionen som vi lever av är ett resultat av organiserat industriellt arbete. I denna produktionsprocess skapas både de medel varigenom företagarna eller de anställda får sin direkta försörjning och de produktionsmedel varigenom detta sker. Utbytet av detta gemensamma arbete blir emellertid relativt olika, eftersom de anställda skiljs från ägandet av produktionsmedlen och därigenom administrationen av dem och då ytterst även från de styrande medlen i produktionsprocessen. Särskilt stötande kommer detta att upplevas i en situation då ägarna inte alls deltar i produktionsprocessen, utan får sin parasitära bärgning av den 'enbart genom ägande, men också om ägandet flyttas från vårt land till ägarintressen utanför vårt lands gränser. Båda dessa tendenser är aktuella och kan väntas tillta. I den ökande stordriften, markerad bl.a. av koncentrationsutredningen, upplever vi övergången från familjeföretagarformer till allt större enheter, administrerade och ledda genom professionella administratörer, som kan vara dominerade av svenskt kapital men lika väl av franska, engelska eller amerikanska intressen. Därför kommer också medvetenheten om denna process att öka bland svenska löntagare, och därmed växer självfallet kravet på inflytande. Så som ägare i dag ser sitt egetintresse kommer löntagarna att se sitt intresse och försvara det i framtiden. De anförda skälen för den nu aktuella fusionen inom glasindustrin skulle vara ökade kapitalkostnader och tillgången på därav betingad teknik. Ytterst skulle en överföring till Saint Gobain därmed tillförsäkra oss detta kapital och denna teknik, som skulle vara en förutsättning för företaget att finnas kvar med sina produkter på vår egen marknad och på den internationella marknaden. Därmed skulle också konsumenternas krav på lägre priser tillgodoses. Hittills har ingenting inträffat som styrker det senaste antagandet. Kraftigt stegrade glaspriser har däremot blivit resultatet av den aktuella koncentrationen, som säkert inte avslutas förrän Europamarknaden domineras av en eller kanske två jättar på området. Då denna koncentration är avslutad kommer svenska glasbruksarbetare och löneanställda i den svenska enheten inte att veta någonting om sin framtid. Inte heller kan vi som konsumenter nämnvärt påverka priserna på denna marknad, eftersom vi inte har något direkt ägarinflytande eller några svenska företag som kan ta upp konkurrensen med de stora företagsjättarna. Det är i detta läge som vi motionärer för fram vår motion. Vi vet nu att lagen om styrelserepresentation av så sent datum som 1972 är klart otillräcklig för att tillförsäkra de anställda och samhället ett berättigat inflytande över den egna situationen och de egna livsvillkoren. Den möjlighet som utskottet anför innebär en ännu inte existerande men tänkt lag om övervakning och kontroll av fusioner i samband med köpande och säljande av företag. Detta löser inte problemet. Alltfort kvarstår då möjligheten för ägaren att i eget intresse agera efter sitt huvud. Ett minimum måste, som vi ser det, innefatta rätten för de anställda att själva eller med samhällets medel tillförsäkras förköpsrätten och att sedan med egna och samhällets initiativ svara för företaget, dess utveckling och administration. Här kan självfallet, som vi ser det, också AP-fondens medel komma till användning. Jag yrkar alltså, herr talman, bifall till motionen 873 samt reservationerna 7 och 8.

Herr talman! Näringsutskottet menar i sitt yttrande över motionen 859 att frågan om selektiv etableringskontroll inte bör aktualiseras nu. Motionen innehåller emellertid ett utredningskrav och inga förslag om omedelbara åtgärder. Motionen tar upp frågan om en undersökning av etableringskontroll som ett samhällets instrument för att skydda medborgarna för de följder av koncentrationer och samhällsekonomiskt osunda företagsetableringar som kan förekomma och för att hävda de värden som riksdagens flertal har uttalat sig för. Herr Svanberg tog i sitt anförande upp tanken på en investeringsberedning som ett annat samhällets instrument. Jag tycker det var mycket intressanta tankegångar som han gav uttryck för, men de har inte nämnts i utskottets betänkande och kan alltså inte ha påverkat behandlingen av min motion. Näringsutskottet är kanske ändå inte så negativt till etableringskontroll med det i motionen nämnda syftet.

I 50 år hade man haft etableringskontroll för bankkontor när denna slopades på 1950-talet. Det blev då en fri och, höll jag på att säga, vild etablering av bankfilialer. Detta väckte finansministerns missnöje, och vi fick ett propositionsförslag om en begränsning av den fria etableringsrätten. Min motion syftar till att man skulle öppna möjlighet till en liknande begränsning även i andra branscher. Herr talman! Jag kommer att rösta för reservationen 7, som tillgodoser syftet med min motion.

Herr talman! Stålämnen — det är en tung och svårhanterlig materia, inte bara i fysisk bemärkelse utan också som affärsidé. Stålverk 80 är ett projekt som ställer stora krav på bedömning av förhållanden så långt fram i tiden som slutet av nästa årtionde. Man känner onekligen en viss ängslan inför så långsiktiga ställningstaganden, när man just bevittnat hur snabbt grundläggande förutsättningar kan ändras. Det är alltså inget beslut på säkra grunder som kammaren kommer att fatta i dag. Utöver materialets allmänna svårhanterlighet har man att räkna med två särskilda komplikationer. Den ena är hemligstämplandet av viss information. Den har hindrat flertalet av dem som nu har att ta ställning till Stålverk 80 att få tillgång till en del väsentliga fakta. Inom näringsutskottet är vi en liten privilegierad krets, som fått ta del av det hemligstämplade materialet. Men vi kan inte leda informationen vidare till andra. De som utformat partimotioner eller enskilda motioner har fått göra detta utan tillgång till en rad väsentliga uppgifter. Den andra komplikationen i debatten kring Stålverk 80 är den politiska kopplingen. Att konstatera att en sådan finns är inget moraliserande. Ingen av oss kan frigöra sig från sina grundläggande politiska värderingar. I en så stor fråga som denna kommer de naturligtvis till synes. Detta, herr talman, sagt som allmän bakgrund för debatten. När jag nu som talesman för reservationerna 1 och 2 får inleda debatten kan jag kanske underlätta den genom att hålla isär två frågeställningar. Den ena skulle vara: Hur kan projektet påverka Norrbottens järnverk? Den andra skulle vara: Hur skall projektet bedömas samhällsekonomiskt? Var och en av de frågorna skulle kunna föranleda längre utläggningar än vad arbetsordningen tillåter under riksdagens sista vecka. Jag skall försöka koncentrera mina synpunkter. Beträffande den andra frågan kan jag göra det så mycket mera, som jag vet att den kommer att kommenteras av en annan företrädare för vår partigrupp, en person som har särskilda förutsättningar att bedöma i varje fall de regionala aspekterna. Ibland talas det litet föraktfullt om att titta i backspegeln, när man borde se framåt. Men ofta kan nog också det passerade ge vissa lärdomar av nytta för fortsättningen. Företagsekonomiskt har Norrbottens järnverk hittills sannerligen inte varit någon framgång. Hade man inte haft statligt stöd av olika slag, så hade man knappast kunnat hålla näsan över vattnet. Där normala företag levererar in skatter, direkt och via sina aktieägares skatt för erhållna utdelningar, har NJA:s prestation inskränkts till betalning av ett minimum av skatt. De kapitalkrävande satsningarna har givit magra resultat. Det omdömet gäller när man ser tillbaka på en längre period. Det gäller också för det senaste verksamhetsåret, där LKAB fick träda till med ett koncernbidrag om inte mindre än 68 miljoner kronor. Självt hade Norrbottens järnverk redovisat en förlust före bokslutsdispositioner och skatter på ungefär 16 miljoner kronor — och detta i ett läge av exceptionell högkonjunktur inom branschen, när jämförbara industrier gått långt över förväntan bra. Dessa fakta bör riksdagen ha i minnet, när regeringen nu på nytt för fram ett optimistiskt och glättat framtidsprojekt från NJA. Låt mig innan jag sätter en rad frågetecken i marginalen göra helt klart, att bedömningen också inom moderata samlingspartiet har utmynnat i en tillstyrkan av projektet. Men vi finner det angeläget att nyansera NJA:s ensidigt positiva presentation av planerna genom att understryka att det finns betydande osäkerhetsmoment i beräkningarna. Vår uppfattning ansluter sig nära till den som en tremannagrupp, bestående av professorerna Ingemar Ståhl och Erik Ruist och ekonomie doktorn Lars Wohlin, kommit fram till i en granskning, som distribuerats till åtminstone vissa av kammarens ledamöter, först som preliminär rapport i mars, sedan i en tilläggsrapport framlagd i förra veckan. Särskilt tabellmaterialet och diagrammen i tilläggsrapporten skulle man vilja ha som bilaga till riksdagstrycket, men tyvärr — jag har beklagat detta förr — finns inga formella möjligheter att till protokollet få med annat än vad som muntligen föredragits. Nu kommer jag till mina frågetecken i propositionens marginal. När en stor satsning på tillverkningssidan skall bedömas, gör man klokt i att börja med att fråga, vilka möjligheterna kan beräknas bli att sälja produkten, Delfrågorna kan ställas så här: Hur kommer den totala marknaden att te sig? Vilken konkurrens har vi att möta? På båda dessa punkter skiljer sig NJA-ledningens och kritikernas uppfattningar. NJA räknar med en framtid, där stålämnen i stort sett produceras i särskilda verk för vidareleverans till valsverken. Alldeles övervägande delen av de hugade spekulanterna hoppas NJA finna utomlands, främst på den europeiska kontinenten. Man tänker sig att avsätta 85 å 90 procent av de producerade stålämnena utomlands. Är sådana förhoppningar realistiska? I kapitalkrävande processindustrier — järnoch stålföretagen är sådana — är det synnerligen viktigt att gardera sig mot avbrott i driften. Produktionsstörningar vållar långt större bekymmer för sådana företag än för dem som har mindre kapital att förränta och som har färre arbetade timmar per tidsenhet. I vetskap om detta bör de som har ansvar för stålverk också i framtiden vara angelägna om att ha ett gott grepp kring försörjningen med stålämnen. Den synpunkten — vidareförädlarens intresse av att ha tidigare led under sin kontroll — har NJA-utredarna försummat. Annars tycker man att ett sådant resonemang naturligt kunde ha givit sig av den ställning NJA självt tagit genom att besluta om koksverket. Ett av de bärande skälen var här önskan om minskat beroende av leverantörer. Liknande tankar kommer för resten fram i den socialdemokratiska motion där man föreslår att NJA skulle skaffa eget tonnage. Man skulle då få tryggare skeppningsflöde än om man är beroende av andras prestationer, menar motionärerna. Värdet av egen kontroll över tillförseln av halvfabrikat kan ofta bedömas som så högt, att vidareförädlaren är beredd att avstå från de billiga partier, som en specialiserad halvfabrikatsproducent kan tänkas offerera. Den potentiella marknaden kan komma att visa sig långt mindre än vad NJA-utredarna tänkt sig. Järnverkets förhoppningar om att genom långtidskontrakt säkra sig marknadsandelar måste betecknas såsom barnatro. En köpare med stark position binder sig inte vid andra kontrakt än dem som han bedömer som klart fördelaktiga för sig. Men den enes fördel är den andres nackdel. NJA har tidigare bränt fingrarna på långtidskontrakt. Varför skulle de nu plötsligt ge stora fördelar? Den andra väsentliga frågan är: Vilken konkurrens kan NJA:s stålämnen tänkas möta? Också när det gällt att besvara den frågan har utredningen kommit fram till förvånansvärt optimistiska resultat. Både kvantitativt och kvalitativt torde man ha att räkna med väsentligt svårare konkurrens än vad NJA tänker sig. Jag börjar med kvantiteten. Goda konjunkturer i en bransch resulterar alltid i ökade investeringar. Företagen i branschen har genom sin tidigare produktionsapparat fått goda vinster och därmed möjligheter att investera. Bedömes vinstchanserna bestå under rimlig tid framöver, realiserar man nya projekt. Tyvärr — våra kommunistiska kammarkollegor skulle säga att detta är en inbyggd svaghet i kapitalismen — agerar alltför många beslutsfattare utan hänsyn till totaliteten. Resultaten blir då överkapacitet och en långt lägre lönsamhet än vad man räknat med, Utöver denna ofta upplevda marknadsutveckling, som utredarna alltså tar förvånansvärt litet hänsyn till, har man i dagens läge att räkna med en marknadsfaktor, som hittills inte funnits. Nu är det inte bara investerare i USA, Brasilien, Australien, Sydafrika och Öststaterna — listan är alls inte fullständig — alltså de traditionella investerarna, som aviserat nya projekt inte bara på valsverkssidan utan också på råämnessidan. Den nya faktorn är oljeländerna, som givit besked om att de kommer att investera betydande delar av sina nyförvärvade miljarder inom järnoch ståltillverkningen. Också detta har NJA-utredarna försummat att ta upp till grundlig diskussion. Kan orsaken vara att man då skulle se sin huvudtes ifrågasatt, nämligen att nära samlevnad med en järnmalmsgruva — alltså LKAB -— ger NJA ett övertag på marknaden? Det är alls inte säkert att det förhåller sig så. Med anknytning till talesättet om valet mellan att Muhammed kommer till berget eller att berget kommer till Muhammed kan man i vår aktuella debatt låta Muhammed stå för oljeschejkerna och berget för Malmberget. Då är det mycket som talar för att vi i framtiden får bevittna en utveckling, där berget — malmen — får masa sig i väg till energikällorna för att förädlas i regi av dem som kontrollerar olja och gas — och som nu har tillgång på kapital med vars hjälp en sådan omställning kan realiseras. Med precis samma motivering som NJA har för att vidareförädla mera svensk malm — att det skulle ge inkomster åt landet och sysselsättning åt människorna — säger sig nu de som har kontroll över energikällorna: Varför skall vi sälja i väg kol, olja och gas till utlandet, när vi själva skulle kunna använda våra tillgångar i nyttig inhemsk produktion? Särskilt näraliggande blir tanken på egna ämnesverk naturligtvis i länder där man har både energiresurser och järnmalmstillgångar och där man inte behöver lägga stora kostnader på miljöskydd. Det torde vara en ganska säker prognos — och jag säger på nytt att det är förvånansvärt, hur litet NJA resonerar kring detta — att berget i fortsättningen får komma till Muhammed i långt större utsträckning än nu. I sammanhanget bör det för resten sägas, att de som har ansvaret för Malmbergets fortsatta drift alls inte är helt lyckliga över att i större utsträckning bli leverantörer till NJA. Detta kan, menar man, störa de planer man tidigare haft för Malmbergets fortsatta drift. Det kvantitativa utbudet kommer alltså förmodligen att bli större än vad Norrbottens järnverk räknar med. Kan Stålverk 80 beräknas producera en så mycket bättre produkt att man kan sälja på kvalitet? Disponent Edström, järnverkets chef, har på ett förbluffande svepande sätt klassat ner förmågan hos vissa andra producenter att erbjuda god kvalitet på produkterna. Till det är att säga, att om brister har funnits och kanske finns på sina håll, så har man allt skäl att räkna med att de inför svårigheterna på en kommande mera konkurrensbetonad marknad kommer att arbetas bort. Tekniken vid ämnestillverkning har inför näringsutskottet beskrivits som inte särskilt sofistikerad, och i den mån de utpekade länderna inte själva kan ställa upp med erforderlig know-how, så finns det gott om internationella konsultföretag som kan hjälpa till. Jag har nu, herr talman, sökt motivera en del av de frågetecken som enligt vår uppfattning bör sättas i marginalen till den företagsekonomiskt så optimistiska framtidsbedömning som NJA-utredarna lockar med. Om vi som är kritiska har rätt i vår tveksamhet, så ter sig förslaget i moderata samlingspartiets partimotion att man skulle undersöka möjligheterna att bredda basen för Stålverk 80-projektet mycket välmotiverat. Vi menar att detta skulle kunna ske genom att ett särskilt bolag bildades, som vid sidan av statliga intressen rymde också intressenter från den svenska järnoch stålindustrin. Detta skulle kunna innebära en mera säkrad avsättning av ämnena på den svenska marknaden, och det skulle tillföra Stålverk 80 erfarenheter och uppslag i större utsträckning än vad projektet kan räkna med som en sektion inom det sannerligen redan dessförinnan hårt belastade NJA. Att insatsen av skattepengar kan minskas med en sådan uppläggning är något som vi ser som en fördel. Med den tänkta uppläggningen är projektet Stålverk 80 inte så helt övertygande. När moderata samlingspartiet ändå hamnat i ett positivt ställningstagande, så är det under påverkan av en total samhällsekonomisk bedömning. Lika väl som regeringspartiet har vi klart för oss att speciella svårigheter finns i regionen och att därför stora satsningar kan vara motiverade, också om de företagsekonomiskt sett inte ter sig särskilt lockande. Det krav som Statsföretag AB, moderföretaget, har fört fram på omfattande tillskott från statskassan är ett tydligt besked om tveksamhet också på det hållet inför den företagsmässiga räntabiliteten. Parentetiskt sagt: Nog har det varit tråkigt att se den irritation med vilken man på sina håll vänt sig mot dem som redovisat mindre optimism än NJA-utredarna. Herr talman! Jag skall avsluta med något som jag gärna själv kan kalla för truismer — så slipper andra fälla det omdömet om vad jag säger. Vår statsminister har använt formuleringen: Politik är att vilja. Man skulle med samma rätt kunna säga: Politik är att välja. Vi står i dag inför ett beslut av mycket stor ekonomisk innebörd, en väldig satsning av medborgarnas pengar på ett projekt, vars företagsekonomiska utsikter av varnande röster betecknats som långt mindre ljusa än vad propositionen räknar med. Det skulle inte vara svårt att peka på alternativ, valmöjligheter, där också mindre satsningar skulle vara högst välkomna och där de per miljon skulle ge väsentligt större bidrag till sysselsättningen än vad fallet kommer att bli i Luleå och där man kanske alls inte behövt befara de negativa följder för regionens periferi, som man tyvärr inte kan se bort från för Stålverk 80:s del. Men risken för en politiker som överväger alltför många alternativ är att han inte får något uträttat. Han kan bli som den bekanta åsnan, oförmögen att välja mellan hötapparna. Med de modifikationer, som anges i reservationerna 1 och 2, till vilka jag ber att få yrka bifall, är vi inom moderata samlingspartiet beredda att säga ja till projektet Stålverk 80.

Herr talman! Herr Regnéll slutade sitt anförande med att citera Olof Palme, som säger att politik är att vilja, och han tillade att politik också är ett val mellan olika möjligheter. När det gäller alternativ till Stålverk 80 tycker jag nog att man måste konstatera att någon realistisk valmöjlighet som skulle kunna skapa samma sysselsättning i vart fall inte har anvisats från moderata samlingspartiet. Propositionen om Stålverk 80 och det beslut som i dag kan förväntas måste betraktas som en framgång för folkopinionen i Norrbotten och då inte minst för oss kommunister som i decennier har fört en kampanj mot den kolonialt färgade råvaruutplundringen och också ställt kravet om ökad förädling i förgrunden. Därför är vi självklart odelat positiva till byggandet av detta stålverk, som vi främst vill betrakta som utgångspunkten för en planmässig statlig företagsuppbyggnad, som måste omfatta hela Norrbotten. Det viktigaste nu är inte att se bakåt, men det finns anledning att slå fast att det förslag som inryms i näringsutskottets betänkande nr 40 borde ha kommit långt tidigare. NJA pressades fram tack vare att vi i Norrbotten har en stark och stridbar arbetarrörelse, där vårt parti spelat en pådrivande och inspirerande roll. Men kravet om uppförandet av NJA fick stöd långt utanför arbetarrörelsens led, därför att den privata företagsamheten hade visat sin totala oförmåga och ovilja att göra insatser som syftade framåt, insatser som kunde lösa frågan om sysselsättningen i Norrbotten. Men att det skapades något av en folkfront bakom kravet på förädling i statlig regi i detta det råvarurikaste av alla län innebar inte att det politiska motståndet mot NJA:s utveckling var brutet. Tvärtom är NJA s korta historia ett exempel på hur kapitalägande och borgerlighet gjort allt för att förhindra en sund och naturlig utveckling. När det gäller NJA kan man tyvärr se tillbaka på betydande framgångar för den sabotageverksamheten. NJA har under många år tvingats att leva på en rigorös svältkost. Medan storfinansen friskt och frejdigt använde de pengar som blev över vid förstatligandet av LKAB till att snabbt bygga ut Oxelösunds järnverk, fick man bevittna hur det statliga järnverket i Norrbotten ständigt måste brottas med stora ekonomiska svårigheter, hur det fick otillräckliga medel att bygga ut och hur det sidsteppades i olika sammanhang. Ja, man fick också gång efter annan bevittna hur borgerlighet och storfinans jämt och ständigt försökte använda denna sabotagepolitik för att bevisa hur omöjligt det var att bedriva järnförädling i statlig regi. Herr Regnéll trampar vidare i de spåren med sin klagosång. I detta ligger ingenting märkligt. Att storfinansen och dess politiska instrument inte tror på statlig företagsamhet utan bekämpar en utveckling i den riktningen stämmer väl överens med dess ideologiska grundsyn. Det är lika naturligt att samma kretsar vill se att Norrbotten bibehålls som råvarukälla och bekväm arbetskraftsreserv. Det är också därför man under årens lopp har kunnat räkna ihop åtskilliga framstötar mot NJA. Ibland har det varit öppna attacker med krav på försäljning eller överförande i privat ägo, ibland har det handlat om ett mera maskerat motstånd som främst har kommit till uttryck när det gällt att bevilja NJA medel till nödvändiga utbyggnader. Att man också i det nu aktuella sammanhanget har rest motstånd ligger helt i linje med det förflutna. Det är symtomatiskt att omedelbart efter det att planerna på byggandet av Stålverk 80 hade tillkännagivits engagerade sig de tre stora borgerliga huvudstadstidningarna Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Expressen i en motkampanj för att stoppa Stålverk 80. Detsamma gjorde Industriförbundet med sin motutredning, som är ett storfinansens beställningsverk. Kommunisterna har alltid gått till motoffensiv när storfinans och borgerlighet försökt sticka käppar i hjulen för NJA, men vi har varit minst lika kritiska mot regeringens undfallenhet, den brist på politiskt kurage som under så många år har avhållit den från att lägga fram förslag som långt tidigare kunde ha förvandlat NJA till ett verk av kontinental storlek med en bred och differentierad produktion. Det är obeslutsamhetens sjuka hy som under tidigare år har präglat politiken när det gäller NJA. Ansvaret därför är regeringens eftersom man har skyggat för att ta strid och därmed också låtit NJA gå på sparlåga. Det har länge funnits en majoritet i denna kammare för långt gående förslag när det gäller NJA liksom den statliga företagsamheten i stort. Det är synd att regeringen inte har använt sig av de möjligheterna på ett tidigare stadium. Vi har för länge sedan klargjort vår mening att de droppvisa satsningarna på NJA måste avlösas av mycket stora investeringar, att det måste handla om miljarder och inte miljoner. Det är vad som nu kommer att ske. I propositionen föreslås statens medverkan i ett projekt som totalt kommer att kosta 4,6 miljarder kronor. Vi är övertygade om att detta kommer att visa sig vara väl använda pengar, och jag vill understryka att den finansiella medverkan som nu sker direkt ur statskassan är oändligt liten i jämförelse med de exportinkomster som Norrbotten levererat in till statskassan under gångna år. Den dröm och den målsättning vi i Norrbotten har haft är att huvuddelen av våra råvaror skall förädlas på hemmaplan. Vi har vredgats när vi har bevittnat den hänsynslösa råvaruutplundringen, och det gäller inte minst våra malmtillgångar. Ökad förädling är det främsta instrumentet för att skapa större ekonomiskt utbyte, ökad sysselsättning och en förnuftigare hushållning med våra råvaror. Mot den bakgrunden är det en självklarhet att vi med tillfredsställelse säger ja till det projekt som nu ligger på riksdagens bord. I Norrbotten är sysselsättningen fortfarande ett stort bekymmer. Stålverk 80 är ett steg i rätt riktning. Det kommer att ge arbete i produktionen åt 2300 man plus sysselsättningstillskott i form av byggnadsarbeten, servicejobb osv. Det knyts nu stora förhoppningar till Stålverk 80. Det bör också i sammanhanget sägas att detta projekt inte innebär lösningen på alla problem. Tvärtom kan denna satsning skapa ännu större svårigheter för vissa länsdelar om det hela inte snabbt följs upp på ett riktigt sätt. Vi har sysslat åtskilligt med det problemet i vår motion. Det är ju ingen hemlighet att glädjen i Norrbotten över att det blir ett stålverk i Luleå också blandas med oro över vad som kan komma att hända i Tornedalen och andra inlandsdelar, som tidigare har drabbats mycket hårt av utflyttning och ödeläggelse. Kommer satsningen i Luleå att betyda ännu fler tomma hus i Tornedalen, att ännu fler ungdomar lämnar sin hembygd, att skatteintäkterna ytterligare kommer att sjunka? Ja, jag tycker att det vittnar om sund realism att både kommunalmän och vanliga kommuninvånare ställer dessa frågor. Norrbotten är ju ett stort län. Den stora satsningen i Luleå måste följas upp med statliga industriinvesteringar i andra länsdelar, om man inte skall göra ont värre på annat håll. I en interpellationsdebatt med mig för några månader sedan framhöll arbetsmarknadsministern att det är bättre för norrbottningarna att flytta till Luleå än att hamna i Stockholm eller Göteborg. Det kan naturligtvis alltid sägas, men det synsättet ger ingen lösning på det totala problemet. Målsättningen måste enligt vårt sätt att se vara att skapa en regional balans i hela Norrbotten, inte en feberhet expansion i Luleå medan övriga länsdelar ytterligare utarmas. Man har i debatten om Stålverk 80 talat om att i Luleå skapa ett norrbottniskt Ruhrområde. Jag måste säga att den tanken inte fascinerar mig. Ruhrområdet är en rykande masugn, en larmande smedja av jättelika dimensioner. Denna enorma hårdexploatering och koncentrerade expansion har skapat en helt omänsklig miljö. Det har var och en som haft tillfälle att besöka detta område lätt kunnat konstatera. Samhällsplaneringen håller på att bryta samman, och man har väldiga miljöproblem. Man har skapat en människomyrstack som inte gör någon människa glad. Så skall vi inte göra med Luleå. Det nu planerade stålverket skall vid full drift producera 4 miljoner ton stålämnen och ge arbete åt 2 300 personer i den direkta produktionen. Det är en nödvändig och positiv utbyggnad. Men det har också förekommit uppgifter om en produktion av 13—14 miljoner ton stål och ett arbetskraftsbehov av ca 8 000 personer. En sådan expansion skulle för Luleås del innebära ett befolkningstillskott på mellan 20 000 och 30 000 personer. Det finns all anledning att betrakta en sådan styrd expansion till en liten del av det stora Norrbotten med tveksamhet. Målsättningen måste vara, inte att skapa ett Ruhrområde i Luleå utan att ge hela länet en chans till industriell expansion. Det är också därför som vi i detta sammanhang kräver upprättandet av ett brett statligt industriprogram som omfattar hela Norrbotten. Vi är för ökad malmförädling i Luleå, men det betyder inte att vi anser att all Norrbottensmalm måste förädlas just där. Fru Marklund skall syssla mera med den frågan, som bl.a. har tagits upp i motionen 545 men också i vår stora huvudmotion. Vi vill i det här sammanhanget säga att vi betraktar satsningen på Stålverk 80 som en god utgångspunkt för en statsindustriell expansion av stora mått. Produktionen av stålämnen är bara en bit på vägen från malm till färdig produkt. Och varför skall vi stanna där? Varför skall man inte gå vidare till den högförädlade produktion som ger mycket jobb och stor spridningseffekt: statlig verkstadsindustri, tillverkning av fordon och containers, verktyg, byggnadsmaterial, elektroteknisk industri osv.? Fältet för en bred industriell expansion är stort. För den framtida planeringen måste gälla att Norrbotten skall tillåtas att bryta sig ur rollen som i huvudsak producent av råvaror och halvfabrikat. En bred statlig sysselsättningsplan som omfattar hela länet måste ha den målsättningen. Då kan man ge Norrbotten i dess helhet en chans till liv och utveckling. Här måste man också peka på de möjligheter som finns — de nämns också både i propositionen och i betänkandet — att sprida NJA:s produktion till andra länsdelar. De möjligheterna har hittills inte tillräckligt funnits med i företagets planering, men nu måste de komma. Till problemet hör ju att Norrbottens inland inte tål någon mera utflyttning. Legotillverkning från NJA måste ses som ett av de omedelbara, realistiska alternativen när det gäller att skapa arbete där det verkligen behövs. I det här sammanhanget berör vi också frågan om gruvbrytning i Kaunisvaara. Vi har aktualiserat den frågan av två skäl. 1. Vi ser det som helt nödvändigt att man breddar malmbrytningen i Norrbotten. Man får inte hänsynslöst tära på de malmresurser som finns i Kiruna och Gällivare kommuner. Skog kan växa upp igen, men malm aldrig. Nu bryter man hänsynslöst i de gruvor som är i drift och uppgifterna om hur länge malmen kommer att räcka varierar. 50 år har nämnts för Kiruna och 30 år för Malmberget. Vad händer med de samhällena när malmen är slut? Den frågan måste ställas och åtgärder vidtas redan nu. Två saker måste ske: dels måste malmfälten få industrier, dels måste nya gruvor öppnas för att man bättre skall kunna hushålla med malmtillgångarna i Kiruna och Gällivare. 2. Ett av våra motionskrav är att Kaunisvaara skall öppnas för gruvbrytning — också därför att Tornedalen är i skriande behov av sysselsättning. Vi har envist återkommit till det kravet under en följd av år, och vi gör det också nu. Gruvbrytningen skulle ge arbete åt flera hundra människor och skapa en ny och förbättrad situation i Pajala men också i andra Tornedalskommuner. Projektet har utretts länge, och pajalaborna har hållits på halster år efter år. Nu tycker vi att det är på tiden att riksdagen uttalar sig för gruvbrytning, och det med samma motivering som när man satte i gång i Stekenjokk. Den samhällsekonomiska kalkylen skall alltså vara med i bilden. Vi är övertygade om att gruvbrytning mot den bakgrunden måste betraktas som en bra affär. Stålverk 80 ger ytterligare argument för att man nu äntligen bör sätta i gång. Vi har i vår motion också tagit upp några samordningsproblem. För Luleå innebär ju den föreslagna investeringen en mycket kraftig expansion. Det finns skräckexempel i vårt eget land och i andra delar av världen som visar hur illa det kan gå, när industriell utbyggnad och samhällsplanering inte samordnas på ett riktigt sätt. Då skapar man miljömässiga problem, bostadsslum, sociala skador och en snedvriden kommunikationsstruktur. Staten gör nu en mycket betydande företagsmässig investering. Här har man alltså ett unikt tillfälle att i samarbete mellan stat, landsting och kommun genomföra en mönsterplanering, där man kanske kunde undvika alla de olägenheter som ofta har kommit fram i sådana här sammanhang och som ett föredöme visa hur företagsoch samhällsplanering skulle kunna paras ihop. I betänkandet citeras departementschefen, som i propositionen anför att han tror att förutsättningar finns för att samhällsplaneringen skall ske på ett smidigt sätt. Men att tro, det är ju att inte veta. Vi förutsätter att det finns ett mera materiellt underlag för departementschefens optimism. I två motioner och en reservation har vi velat fästa uppmärksamheten just på behovet av en samordnad planering. Hittills har man inte kunnat säga att företagsutveckling och samhällsplanering har skötts så där alldeles perfekt i Luleå. När NJA kom till byggdes i allra största hast bostadsområden, som blev verkliga skräckexempel på hur en boendemiljö inte skall vara. Tillfredsställande kommunikationer har ordnats först på senare tid. Företaget skapade miljömässiga problem som under decennier irriterade människorna i omgivningen. Vi menar att så får det inte bli den här gången, utan nu bör stat, kommuner och landsting samordna sina krafter för att verkligen visa hur man mönstergillt kan samordna industriell expansion med en god och människovänlig samhällsplanering. Jag hoppas att de möjligheterna tas till vara och kan lova att vi skall följa utvecklingen med uppmärksamhet och också försöka påverka den i rätt riktning. Det finns ytterligare ett samordningsproblem som vi i vpk inte ansett oss kunna gå förbi i detta sammanhang. Det handlar nämligen om samordningen mellan de olika statsföretagen, i det här fallet framför allt NJA och LKAB men också SJ. Det kan inte vara rimligt att två statsföretag betraktar sig som helt fristående från varandra, ja t.o.m. som konkurrerande företag utan behov av samplanering. Lika orimligt är det när NJA får betala mera till SJ för malmfrakterna än andra kunder. Tre statliga företag uppträder oberoende av varandra i stället för att samordna krafter och resurser. Det har ibland tagit sig formen av ren konfrontationspolitik — för att använda det uttrycket — som när fraktförhandlingarna mellan NJA och SJ körde fast så totalt att NJA övervägde att frakta malmen per landsväg. Då är förnuftet och de rationella synpunkterna inte längre med i bilden. På sikt måste målsättningen vara att skapa en företagsmässig fusion mellan NJA, LKAB och malmbanan. Det är inga små komponenter det handlar om. Genom den åtgärden skulle man kunna skapa ett av världens starkaste och resursrikaste malmoch järnberedningskombinat. Jag är övertygad om att en seriös diskussion i den frågan kommer att tränga sig på, för i längden är det inte vare sig hållbart eller förnuftigt att stora statliga företag planerar vart och ett på sitt håll i stället för att samarbeta och utnyttja alla resurser för gemensamma målsättningar. Nu är utskottet inte avvisande till tankegången utan tror att ett utbyggt samarbete skulle vara värdefullt. Men utskottet finner inte skäl i att riksdagen nu skall utfärda några särskilda anvisningar härom. Det är skada, men i en intervju i Norrskensflamman den 27 april säger industriministern att man måste försöka träffa ett vettigt arrangemang mellan de nämnda statliga företagen. Jag tolkar det välvilligt så att någonting måhända är i vardande. Slutligen några detaljer. Vi tog i vår motion upp frågan om kalkförsörjningen. Produktionen i Stålverk 80 kräver 1,4 miljoner ton kalk per år. Enligt propositionen avser man att täcka detta behov genom exploatering av fyndigheter på Gotland. Vi har självfallet ingenting emot att gotlänningarna får bryta kalk, men det verkade förbryllande att man i propositionen inte nämnde någon annan möjlighet. Mellan Luleå och Gotland är det väl en sträcka på närmare 200 mil. Det finns faktiskt en kalkfyndighet inpå knutarna, i närheten av NJA, och det finns även brytvärda kalkförekomster i andra delar av länet. Utskottet säger sig dock utgå från att NJA i sin fortsatta planering ägnar uppmärksamhet också åt de norrbottniska kalkfyndigheterna. Vi hoppas det; i annat fall finns det all anledning att åter aktualisera frågan. Det beslut som kammaren snart skall fatta innebär något av det mest positiva som hänt Norrbotten under senare år. Men det är också angeläget att det fastställes att Stålverk 80 bara är en bit på vägen i produktionskedjan från malm till färdig produkt. Det gäller alltså att i stor omfattning gå vidare och betrakta produktionen vid stålverket som en utgångspunkt för upprättandet av nya industrier. Problemen i Norrbotten kommer fortfarande att vara stora även efter tillkomsten av Stålverk 80. Det behövs mer än 30 000 nya arbetstillfällen för att man skall kunna hävda att vi har full sysselsättning i Norrbotten. Det behövs ännu fler om man dessutom skall ge alla tvångsförflyttade norrbottningar en chans att återvända till sitt hemlän — och den möjligheten tycker jag också bör betraktas som hörande till de mänskliga rättigheterna. Huvuddelen av de nya arbetstillfällena i Norrbotten måste skapas i andra delar av länet. Luleå får nu Stålverk 80. Men samtidigt med detta projekts förverkligande måste vi, på statlig grund, starta den stora räddningsaktionen för Tornedalen och andra inlandskommuner som nu håller på att gå i kvav. Det är mot den bakgrunden som vpk har krävt upprättandet av ett brett statligt industriprogram för hela Norrbotten. Det hastar, och därför yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 4.

Herr talman! Jag vill gärna poängtera vad som har sagts flera gånger i dag, att det är ett mycket viktigt och stort beslut vi går att fatta i den här frågan. Stålverk 80 är en av de största satsningar på en enskild industri som har gjorts i det här landet. Penningmässigt är den det i dag, men det kan ju också ha att göra med penningvärdet. Jag ser denna investering som synnerligen värdefull för hela vårt land — att vi längre förädlar en sådan råvara som malm, att vi skapar sysselsättning i landet i stället för att exportera sysselsättningstillfällen — och jag ser den som mycket värdefull för Norrbotten. Äntligen görs genom Stålverk 80 en satsning som verkligen är avgörande i regionalpolitiken: 5 000 nya sysselsättningstillfällen skapas i länet. Detta län med sina stora tillgångar på malm och trä blir nu också ett industrilän — en utveckling som borde ha kunnat komma långt tidigare. Beslutet om Stålverk 80 har föregåtts av en mycket hetsig diskussion i massmedia och på annat sätt ute i landet. Men här i riksdagen är utskottet i stort sett enigt när utskottet tillstyrker förslaget. Det är moderata samlingspartiet som har särmeningar på vissa punkter — jag skall återkomma till det — men i övrigt är vi ense om satsningen. Detta verkar kanske i viss mån förbryllande. Vissa tidningar skriver att det beror bara på att frågan löses politiskt. Ja, självfallet är det politik vi sysslar med i detta hus. Men det har liksom aldrig fallit dessa tidningar in att orsaken kan vara att vi är övertygade om att det här är en riktig satsning och att sakskäl talar för det. Som grund för vårt beslut ligger en utredning som har befunnits fackmannamässigt gjord och tillförlitlig i allt väsentligt, och därför har vi kunnat enas. Det verkar i den här diskussionen som om det är bara den som är tillräckligt pessimistisk som man skall ta på allvar — det är bara den som är gnällig och sur som har någonting vettigt att säga, det är bara den som har sakskäl. En optimistisk och positiv inställning måste vara felaktig, menar man. Men när man argumenterar på detta sätt måste man väl ändå fundera litet grand över frågan: Var finns järnbruksfolket i den här diskussionen? Delar av Industriförbundet har bedrivit en förunderlig kampanj i sammanhanget. Man har gjort s.k. motutredningar, hopat svårigheter i vägen osv. och talat om hur orimligt förslaget är. Det är ekonomer som har utnämnt sig själva till överförståndiga i detta sammanhang. Men vid kontakter med järnbruksfolk som verkligen kan saken har jag träffat ytterligt få som är tveksamma, och jag har hört väldigt många inom denna grupp tala om förslaget. Industriförbundets utredning har gjort vissa hypotetiska modeller och satt in andra siffror än NJA-utredningen, och då får man ett annat svar. Ja, det är väl på detta sätt sådana ekonomiska modeller fungerar. Jag vill inte vända mig mot all kritik — självfallet skall det här förslaget kritiseras. Men att liksom framställa dessa kritiska synpunkter som mera välgrundade än de av NJA-utredningen framförda tycker jag är barockt. Industriförbundets handlande här ter sig för en norrbottning högst märkligt. Förbundet säger: Det är klart att det behövs sysselsättning i Norrbotten, men inte får det bli på detta sätt — det lämpar sig inte för Norrbotten. Industriförbundet och de kretsar som sysslat med saken har ju haft all tid i världen på sig att försöka starta ett sådant här företag själva, att göra någonting för sysselsättningen i Norrbotten, men det har man inte gjort. Det är inte att undra över att Norrbottens invånare i gemen börjar hysa vissa tvivel på det privata näringslivet och framför allt på en del av dess politiska företrädare, när de ser frukterna av det arbete som vederbörande sysslar med. Då det framläggs ett vettigt förslag har man bara kritik att komma med. Man reser motstånd och säger: Nej, ni skall göra något annat än detta. Herr Lövenborg höll här ett egendomligt anförande, men en sak som han sade var riktig, nämligen den att Norrbottens befolkning har väntat länge på och arbetat mycket för detta projekt och att det finns en stark opinion för ökad sysselsättning i länet. Ja, alla vill nu framställa sig som stora tillskyndare till NJA:s tillkomst. De borgerliga partierna har också försökt att göra det på senare år, efter allt motstånd som de tidigare har rest. Och av herr Lövenborgs stort upplagda anförande fick man nästan en känsla av att det är kommunisterna som har drivit detta projekt mot en oförstående regering och en oförstående socialdemokrati; att det är kommunisterna som har gjort arbetet och att det är de som nu har vunnit kampen. Herr Lövenborg får ursäkta att jag under hans anförande kom att tänka på Jan Fridegårds novellsamling På oxens horn. Den bygger på fabeln om oxen nere i Småland, som fick för sig att han skulle besöka Stockholm. Han gav sig i väg, och en mygga som också hade fått för sig att hon skulle till Stockholm satte sig då på oxens horn. Efter att ha gått länge och väl blev oxen trött när han hunnit till en plats någonstans i Sörmland, och därför lade han sig för att vila. Då kommer myggan surrande och sade: ”Här ser du, min käre vän, hur trött du blev av att bära mig.” Och oxen svarade: ”Min lille vän, jag visste aldrig om att du var med på färden.” Jag tycker att det är en betydligt bättre skildring av kommunisternas roll i detta sammanhang än den som herr Lövenborg här gav. Men jag är glad för herr Lövenborgs uppläggning i övrigt och för att vi i Norrbotten nu är överens om att bygga ut denna anläggning som det här gäller samt att vi talar på hela Norrbottens befolknings vägnar. Industriförbundet visar nu Norrbotten stor uppmärksamhet och gör den ena utredningen före och den andra efter samt ger goda råd. Det kostar ju ingenting, så länge man inte lägger fram andra förslag och säger: Bygg inte stålverket utan bygg det här och det här i stället. Nu gör man emellertid inte så från Industriförbundets sida utan säger bara att det skulle vara bättre att använda pengarna till något annat. En tidning skriver i dag att näringsutskottet skulle ha gått in här och gjort en utredning om en alternativ användning av pengarna. Det tycker jag är ett rent stolligt resonemang. Vi skulle alltså ha ägnat oss åt samma sysselsättning som ekonomerna och gjort upp fina modeller på ett hypotetiskt fall och sagt att om man gör så och så och planerar på det och det sättet, så blir resultatet det och det. Men vi vill inte ha fler teoretiska modeller, utan vad befolkningen i Norrbotten nu begär är resultat och sysselsättningstillfällen, inte fler fina modeller. Sedan noterade jag att utskottets vice ordförande herr Regnéll tydligen har läst vad vår partiordförande har sagt, att politik är att vilja. Herr Regnéll ville emellertid göra det till sin tes att politik är att välja — och på sätt och vis hade han rätt när det gäller moderat politik. Underligt vore det ju annars, eftersom herr Regnéll är en framträdande man inom moderata samlingspartiet. Men för herr Regnéll är politik tydligen att välja att av möjliga ting göra ingenting. Det var nämligen vad han kom fram till. Herr Regnélls val är att man inte skall göra någonting, ty det kan ju gå åt skogen. Jag tycker det är litet underligt att man kan resonera på det sättet. Därmed är jag inne på moderaternas agerande i denna fråga. På moderat håll har man i motionen 1763 tagit upp en del av de synpunkter som framkommit i Industriförbundets utredningar och sedan följt upp motionen i reservationen 1. Man säger att det vore vettigt om privat kapital kom in i detta nya stålverk. Men NJA är i dag en integrerande del i Statsföretag, i en koncern där LKAB och andra statliga företag finns med, man har ett nära samarbete med ett annat statligt företag utanför Statsföretag, nämligen SJ — och mitt i alltihop detta skall det alltså komma in några miljoner kronor av privat kapital. Herr Regnéll har emellertid en annan lösning och säger att då skall man bilda ett särskilt bolag i stället. Det blir mycket bättre, ty då får man tillgång till expertis. Man behöver tydligen inte ha tillgång till den expertis som redan finns i NJA, till de människor som har arbetat med denna utredning, till alla dem som kan dessa förhållanden! Alla dessa experter vill moderaterna tydligen skjuta åt sidan och i stället sätta in någon sorts annan expertis. Det talas om att det vore så värdefullt med privat kapital i NJA för att man därigenom skulle få en koll på att satsningen är företagsekonomiskt riktig. Det talet är inte vettigare än det skulle vara om jag sade att man i varje större privat satsning här i landet måste ha med Statsföretag för att få en koll på att satsningen också är samhällsekonomiskt riktig. Jag förstår inte logiken i resonemanget; jag upplever det bara som ett försök att klara sig undan — man har egentligen inga bärande argument. Är det så att det svenska näringslivet står med 700 miljoner i näven och inte vet var man skall göra av dem — det förefaller som om man inte kunde hitta någon användning för dem om man inte får vara med i den här satsningen som staten redan har utrett och är beredd att göra — kan jag åta mig att visa på en massa projekt som i dag behöver investeringspengar. Jag var för några dagar sedan med i en diskussion där också en järnbruksman deltog. Han sade: Har de 700 miljoner för mycket, så hälsa dem att jag kan ta hand om dem i morgon dag. Vi behöver investeringskapital men får det inte. De kretsar som nu vill satsa sina pengar i NJA kunde ju gå in och skapa ny sysselsättning i Norrbotten — ni talar ju så mycket om att det skulle vara möjligt att göra det. Ta och vidareförädla de här produkterna! Bygg ut t.ex. en verkstadsindustri i Norrbotten! Nog finns det användning för pengarna. Att bilda ett särskilt bolag tycker jag skulle vara tokigt också från en annan synpunkt. Då avskärmar man sig från de erfarenheter och den kunnighet som NJA har på platsen. Är det inte vettigare att göra vad man kan för att befria den nuvarande chefen för NJA från rutingöromål? Det är styrelsens och Statsföretags sak att ordna det. Han är en helt nödvändig person i denna uppbyggnad — utan honom skulle jag ha svårt att tänka mig det här beslutet. Han har varit med om utredningarna, det är han som drivit dessa frågor, och hans sakkunskap som järnbruksman tror jag inte att någon vill ifrågasätta. — Detta om stålverket i stort. Jag skall också något beröra motionerna. Det finns ett flertal motioner som talar för en regional spridning av satsningen ut i Norrbotten. Det tas upp i motionerna 1764, 1766 och 336. Man säger att Stålverk 80 är viktigt för Norrbotten men att de flesta frukterna av det naturligtvis kommer att hamna i Luleå eller i den s.k. fyrkanten. NJA har en ärlig strävan att försöka sprida resultaten av satsningen ut i länet. Vi har en verkstad i Överkalix — ett mycket bekymmersamt område — där NJA svarar för produkterna och för försäljningen och på detta sätt sysselsätter 140 man. Mycket mer av det slaget måste till.

Det sägs också att man skall försöka verka för att det nya företaget inte binder all service till bolaget utan replierar på serviceföretag, som inte behöver ligga i Luleå — kanske inte alls vill göra det på grund av bristen på arbetskraft där — utan kan vara belägna i orterna runt omkring. Jag tror att detta är en medveten strävan hos företaget. Det uttalas i propositionen, och jag bara noterar det. I en kommunistmotion föreslås också en plan för den statliga utvecklingen i hela Norrbotten. Det är väl vad våra planeringsmyndigheter och regionalpolitiska myndigheter sysslar med att göra. Jag tycker också att de statliga företagen skall verka för det — jag är inte oense med er på den punkten. Men jag tror att det är orimligt att begära att man samtidigt med att man projekterar och bygger upp Stålverk 80 skall projektera allting annat. Mycket av detta kommer undan för undan. Det sägs i Statsföretags statuter att företaget skall utvecklas i den takt som är rimlig. Jag tror det är riktigt. Man måste ha rimlig tid för planering också. Det finns vidare en del motioner om att man skall verka för god arbetsmiljö och att man skall betala för de sommarstugor som måste försvinna då järnverket byggs. Jag tycker inte att motioner behöver väckas om detta. Det är helt självklart att man skall göra det allra yppersta i vad gäller arbetsmiljö när man bygger det här nya verket. Och att människor som måste avstå sportstugetomter skall få betalt för dem är väl ändå så självklart att det inte behöver särskilt beslutas av riksdagen! Motionärerna framför också ett annat krav, nämligen att man skall uppta brytning av malm i Kaunisvaara i Pajala kommun. Det är ett gammalt önskemål från Norrbotten, i synnerhet från Pajala kommun, och jag skall gärna erkänna att jag hoppas att det kravet kan tillgodoses. De geologiska undersökningarna är klara, och LKAB har länge arbetat med att göra företagsekonomiska och praktiska kalkyler över lönsamheten. Det är inte mer än några månader sedan LKAB-chefen själv sade att det nu tycks finnas praktiska möjligheter att få i gång en brytning här; man har nämligen löst det problem som förut varit det stora — att bli av med svavlet i malmen utan att åstadkomma väldig miljöförstöring. Man skall emellertid fortsätta att utreda det hela. Jag tror att vi helt enkelt skall utgå från att LKAB kommer att göra detta utan tidsutdräkt. Frågan om järnväg skall byggas dit, som motionärerna föreslår, får prövas i det sammanhanget. LKAB har talat om en annan möjlighet — man skulle helt enkelt skicka malmen genom något slags pipe-line med vatten. Jag utgår från att allt detta är föremål för utredning och att man kommer att beakta de samhällsekonomiska synpunkterna när det gäller Kaunisvaara; det är precis vad herr Lövenborg talar om — att man inte bara skall tänka på att det hela skall gå ihop rent företagsekonomiskt utan att man skulle kunna tänka sig att starta gruvbrytning även med mycket dålig lönsamhet. Sedan tar motionärerna också upp frågan om kalken till järnverket. De säger att kalken nu tas från Gotland och att man bör undersöka om det i stället går att använda kalk från Norrbotten. Det anförs i utredningen att det ökade kalkbehovet för NJA skulle betyda 50 mans sysselsättning på ett kalkbrott på Gotland som företaget rår om. Vi bör komma ihåg att Gotland inte precis är något överhettat område utan att det är värdefullt med 50 mans sysselsättning där. Kalken i vissa av fyndigheterna i Norrbotten, som motionärerna här talar om, går inte att använda för att göra järn; jag kan bara konstatera det. All kalk går inte att använda i det sammanhanget, och om man inte kan använda Norrbottenskalken måste man ta den från annat håll. Jag tycker att det är bra att man då kan ta den från Gotland. Jag förutsätter emellertid, vilket också sägs i propositionen, att man skall fortsätta att undersöka de kalkfyndigheter som finns i Norrbotten. Visar det sig att man där på något ställe får tag i användbar kalk kommer man givetvis att använda den. Sedan tar motionärerna upp en del andra saker, bl.a. kraven på differentiering av näringslivet i malmfälten — alltså i Malmberget och Kiruna. Motionärerna pekar på att näringslivet där är oerhört ensidigt och i stort sett består av gruvbrytning. Den dag gruvbrytningen upphör finns ingenting att syssla med i de samhällena. Det är ett viktigt påpekande. Här måste de regionalpolitiska insatserna verkligen bli betydande. Jag vill gärna poängtera att jag anser att LKAB har ett mycket stort ansvar i detta sammanhang. LKAB svarar för att ta ut enorma rikedomar ur bergen på de här två ställena och sysselsätter människor med detta. Det borde ligga i företagets eget intresse att se till att, genom satsningar, påverkan osv., få andra företag att slå sig ned på dessa orter. Jag anser att det nästan är en skyldighet för LKAB att medverka i det arbetet tillsammans med de regionala myndigheterna. I motionen tas också upp ett alldeles bestämt företag i Kiruna, nämligen Mining Transportation. Det är ett företag som exporterar gruvtruckar över en stor del av världen: till Sydamerika, Kongo, öststaterna osv. Det företaget har vuxit upp i Kiruna och har naturligtvis haft fördel av att ha LKAB nära inpå sig. Det har betytt mycket för företaget. Men om företaget skall ligga kvar där — nu när det har utvecklats mycket — måste det också kunna sälja vissa truckar i Norrbotten; det är meningslöst att det ligger där om all dess tillverkning skall gå till öststaterna, Kongo och Sydamerika. Jag förstår att LKAB inte vill ha några pekpinnar om hur man skall bära sig åt visavi Mining Transportation, och det är riktigt att det hela skall skötas affärsmässigt. Jag hoppas emellertid att det goda samarbetet mellan Mining och LKAB skall utvecklas, att det skall bli vad det har varit förut och att det skall finnas möjligheter att ha Mining Transportation kvar i Kiruna. Vi kan inte här i riksdagen besluta att det skall vara på det sättet. Det företaget har så stor inneboende livskraft och det är tekniskt mycket väl utvecklat. Detta finns med i mina förhoppningar om att det skall komma att betyda en hel del. Motionen 1763 innehåller förslag om vissa generella stödåtgärder som skall åstadkomma att vi får industrietablering och sysselsättning också i övriga delar av Norrbotten. Dessa åtgärder är av gammalt välkänt moderat märke — det är vissa skattefrågor som tas upp. Jag skall gärna hålla med om att vissa generella åtgärder har varit mycket betydelsefulla i regionalpolitiken i Norrbotten. Jag tänker därvid på fraktstödet, som vi här i riksdagen har beslutat införa. Jag tänker vidare på sysselsättningsstödet i det inre stödområdet. Men det är inte generella åtgärder av den typen som den moderata motionen talar om, utan det är andra åtgärder. Det är dock nödvändigt med vissa speciella punktåtgärder, om det skall hända någonting, punktåtgärder av typen uppförande av Stålverk 80, men inte allmänt välvilligt tal om vissa generella åtgärder. Jag får ibland en känsla av att talet om de generella åtgärderna bara är ett sätt att dölja ett dåligt samvete bakom vackra ord. När det gäller en del andra motioner kan jag fatta mig ganska kort. Det finns i motionen 1676 ett förslag om att inrätta ett statligt rederi, eller egentligen ett förslag om att NJA skulle skaffa sig fartyg för transporter av ämnen. Man pekar på att det kommer att bli behov av ett stort antal fartyg och att man skulle kunna råka i händerna på privata redare, som kan ta ut vilka fraktsatser de vill — särskilt som det härvidlag rör sig om speciella fartyg, som måste vara förstärkta för gång i is. Jag vill inte förneka att det ligger en hel del i resonemanget i motionen — och utskottet förutsätter att NJA fortsätter utredningarna och undersöker om det är vettigt eller inte vettigt att göra så. Jag tror dock inte det är klokt att just nu driva på och säga, att man nu ögonblickligen skall sätta i gång och göra detaljutredningar. Utskottet säger också att man bör grundligt gå igenom materialet och eventuellt återkomma, i första hand till departementet. I motionen 333 talas det om ökad satsning på specialstålverken i Mellansverige. I och för sig har väl en sådan satsning inte mycket med Stålverk 80 att göra, men jag vill gärna poängtera att det ändå finns en förbindelse mellan dem. Jag tror att den tillgång på ämnen som kommer att finnas i Norrbotten kommer att betyda en hel del för valsverken i Mellansverige. Det gäller små valsverk, som egentligen inte skall ha egna hyttor — och inte har det heller — och som inte kommer att investera särskilt mycket pengar, utan som kommer att fortsätta valsningen av ämnena. Det har också talats om att NJA skulle kunna leverera vissa ämnen till specialstålverken, och då innebär det ju en fördel också för Mellansverige att man kan få de här ämnena från Luleå. Jag vill dessutom i det här sammanhanget peka på att industriministern har meddelat att han avser att tillsätta en särskild branschutredning för stålindustrin och att specialstålverken där skulle få en särskild avdelning. Stålbranschrådet anser jag vara ett lämpligt organ för att ta hand om de uppgifterna. Från utskottets sida är vi positiva till motionen. Vi menar att detta redan är på gång och att det får en knuff framåt av Stålverk 80. Strävandena följs sedan upp i branschrådet, som industriministern kommer att tillsätta. Slutligen vill jag bara säga att jag är medveten om att Stålverk 80 är en stor satsning. Naturligtvis innebär den risker, men så är det med alla satsningar. Ingen människa kan ta på sitt ansvar att påstå att det aldrig kan gå på tok. Utredningarna är väl gjorda. Allting talar för att det blir ett lönsamt och vettigt företag, men naturligtvis tar man stora risker — det gör man alltid vid en industrietablering. Norrbotten är ett län med enorma naturtillgångar; det rikaste länet, brukar vi säga. Men det är samtidigt det fattigaste länet, med den största arbetslösheten och de värsta svårigheterna för människor att få sysselsättning. Det finns ett gammalt talesätt som säger att det är ”käringatröst att tiga och lida; man måste det onda med goda råd bota och borttaga”. Jag vill gärna ha sagt detta när vi diskuterar Stålverk 80. Här finns ett väl utrett projekt, som förefaller att bli lönsamt. Det finns vidare en kraftfull ledning, som tror på projektet och som har optimism och arbetsvilja. Självklart finns det också pessimister och olyckskorpar — det finns alltid sådana som tror att inte någonting går. Då är frågan: Vilka skall vi välja att satsa på? Självklart skall vi välja de positiva, optimisterna, de som har någonting att lägga fram och inte dem som står tomhänta och säger: ”Nja, det här är inte bra, hitta på något annat.” NJA-ledningen tar på sig ett mycket stort ansvar med detta beslut. Den har optimism. Optimismen börjar återvända till Norrbotten. Man upplever på nytt att det kan finnas en framtid. Riksdagen bör ta sitt ansvar. Vi bör medverka till att ge arbetsverktygen till de människor som vill uträtta något. Och det gör vi, herr talman, genom att bifalla utskottets hemställan.

Herr talman! Ledsamt nog talar jag i dag med en rostig röst — det är kanske särskilt olämpligt när man skall debattera ett järnverk. Och det var måhända också förklaringen till att utskottets värderade ordförande, herr Svanberg, inte lade märke till att jag både i början och i slutet av mitt anförande var angelägen att understryka att moderata samlingspartiet ställer sig positivt till att man skall realisera projektet Stålverk 80. Herr Svanberg knöt också an till vad jag sade om att politik är att välja. Där underströk jag, herr Svanberg, att en valsituation inte får resultera i att man blir handlingsförlamad. Jag sade att medvetandet om att denna betydande satsning kunde ha varit av intresse också på andra håll inte får hindra oss att säga ja till det nu utredda förslaget. Vi är positiva till det också om vi är medvetna om att andra projekt, som bl.a. kunde ha givit fler arbetstillfällen, får stå tillbaka en tid. Herr Svanberg ställde sig helt avvisande till tanken att enskilda intressenter skulle ställa upp jämte staten för att realisera Stålverk 80-projektet. Själv tycker jag att tanken är riktig av två skäl. Man säkrar så långt man kan en lycklig utveckling av företaget genom att basera det inte bara på den kunskap som finns inom NJA utan på den poolade kunskap som skulle stå till förfogande om också andra som är verksamma i branschen trädde till med sina erfarenheter och sitt kunnande. Så har man gjort i andra sammanhang här i landet och på annat håll, och resultaten har varit goda. Den andra fördelen skulle vara att för att bemästra opåräknade finansiella svårigheter — man behöver inte låta sig betecknas som gnällig och sur för att föra in i bilden att sådana kan komma i fråga — skulle det också kunna vara en fördel med ett delat ansvar.

Herr talman! Herr Svanberg berättade inledningsvis historien om oxen och myggan. Regeringen skulle väl föreställa oxen när det gäller de statliga företagen. Men insatserna i fråga om statlig industriverksamhet i detta land är inte alltför imponerande. Blandekonomin tycker jag har ungefär samma proportioner som i den kända historien om kanariefågelspastejen, som en slaktare i Neapel blev rik och berömd för. När han tillfrågades om receptet svarade han att det var en häst och en kanariefågel. Det är samma proportion som vi har mellan statsdrift och annan företagsamhet i det här landet — cirka 5 procent är statsdrift, och det är inte mycket att vara stolt över efter 40 års socialdemokratiskt regerande. I det fallet tycker jag regeringspartiet liknar myggan. Vi har hela tiden haft en konsekvent linje, och hade man följt det alternativ som vi under årens lopp anvisat, så skulle situationen i Norrbotten med all säkerhet ha varit betydligt bättre. Det finns ingen anledning att pruta på omdömet att NJA under årens lopp har tvingats gå på sparlåga och att det som nu händer borde ha skett långt tidigare. Företaget har i brist på medel inte kunnat utvecklas i den takt som skett med de stora privata företagen i branschen. Det har varit skadligt för NJA. Om regeringen långt tidigare hade velat lägga fram förslag om stora och rejäla satsningar av den typ som vi nu diskuterar, så hade dessa förslag kunnat gå igenom — mandatfördelningen i denna kammare hade gjort detta möjligt. Vad som saknats är inte resurser utan det politiska modet — man har inte velat ta strid med storfinans och borgerlighet, och detta har gått ut över NJA. Detta är kalla fakta i sammanhanget. Vi har inga illusioner om att man i ett kapitalistisk samhällssystem kan lösa alla problem som hänger samman med sysselsättning och trygghet. Det som skett hittills har varit av typen anpassning till kapitalismens utveckling. Ingenting tyder på att regeringen ämnar slå in på en helt ny linje. Vi hoppas dock att Stålverk 80 skall bli utgångspunkten för stora, rejäla och planmässiga satsningar av en helt annan typ än hittills. Och så vill vi också värdera Stålverk 80. Därför föreslår vi i detta sammanhang också upprättandet av en bred statlig industrialiseringsplan för Norrbotten med utgångspunkt i Stålverk 80.

Herr talman! Det skall bli ett mycket kort genmäle! Till herr Regnéll vill jag bara säga att jag inte har påstått att moderaterna är emot allting. Jag talade om de moderater som tagit intryck av Industriförbundets kritik. Jag skall gärna säga att jag har upplevt det så att det verkar som om utskottets vice ordförande anser sig pliktskyldigast vara tvungen att ta upp detta, eftersom han företräder ett parti som skall ha dessa uppfattningar. Men i slutomgången är man ändå i huvudsak med på förslaget. Men varför då hålla på med alla de här konsterna och knepen i stället för att erkänna att man tycker att detta är vettigt? Man skulle få erfarenheter utifrån, säger herr Regnéll, om man tog in främmande kapital. Självfallet, men man får ju hela NJA:s erfarenhet om man tar det på det här sättet. Det där kan väl gå på ett ut! När det gäller herr Lövenborg vet jag inte om jag skall fortsätta att citera någonting. Vill han hellre tala om kanariefåglar än om myggor, så gör det mig ingenting. Kanariefåglar är ju något större. Jag skulle emellertid kunna vända på det hela och säga att jag vidhåller vad jag sade om myggan men att vpk:s påverkan på politiken i Norrbotten kan karakteriseras med hjälp av anekdoten om kanariefågelpastejen.
Herr talman! Jag är inte riktigt övertygad om att det omdömet är riktigt. Det är säkerligen ingen tillfällighet att vi i Norrbotten har det starkaste radikala inslaget i arbetarrörelsen och också den starkaste statsindustriella sektorn i vårt land. Jag tror att det även i fortsättningen kommer att vara nödvändigt att mobilisera människorna i olika delar av vårt land för en helt ny industripolitik. Den procentsats jag tidigare nämnde när det gäller den statliga industriella verksamheten är inte särskilt imponerande. Det handlar om några få procent, och det förhållandet ändras inte av att vi nu satsar på Stålverk 80. Vi kräver alltså att man går vidare och med hjälp av AP-medel bygger upp nya stora statliga basindustrier i Norrbotten och i andra delar av vårt land. Då krävs det, herr Svanberg, betydligt starkare insatser än vad socialdemokratin hittills har kunnat förmå sig till.